Herr talman! Fru Hambraeus har som vanligt skickligt och charmerande argumenterat för att vi inte bör ha något som helst kärnkraftsaggregat i drift här i landet, alltså inte ens de som redan är byggda. Någon sådan reservation finns emellertid inte i utskottet för mig att kommentera. Därför skall jag uppehålla mig en del vid den bedömning av säkerhetsrisken som utskottsmajoriteten har kunnat göra. Riksdagsmännen beskylls ofta — inte minst av skolfolk — för att förstöra svenska språket med främmande ord. Man kan naturligtvis ställa frågan vem som lär svensken redan som barn att säga subjekt i stället bör sakord. Men beskyllningen kvarstår — med orätt, och ändock med en viss rätt. Vi vidarebefordrar ut till allmänheten det språk som vi matas med av våra sakkunniga rådgivare. Vi uppfinner således inte själva ord och uttryck som klingar främmande och konstigt. Vi upptäcker dem inte ens. Vi får oss dem istoppade. Men ändå är beskyllningen riktig. Vi borde inte vidarebefordra ord, som inte är allmänt kända bland våra väljare. Vi borde översätta dem och rätta till alla byråkratiska vändningar. Vi borde kanske införa ett fjärde gymnasieår, så att man redan och inte minst vid universiteten iakttog ett svenskare språk. Den fråga som vi i dag behandlar har i mycket fått sin prägel av ett ofullkomligt språk. Det är inte bara så att man t.ex. i dålig översättning från engelskan använder ordet teknologi, när man menar teknik. Teknologi — logos=lag — avser ju mer de tekniska sambanden och lagarna. Teknik är att hantera dem. Nej, dåliga översättningar leder också till stora missförstånd. Ett exempel är ordet haveri, ett ord som har skrämt svenska folket. Om vi säger att vår bil har havererat, är det ett starkt uttryck för att någonting förödande har skett. Bilen går inte att köra mer och kräver omfattande reparationer. Om motorn har havererat, får den bytas ut. Men inom kärntekniken har ordet haveri nästan suddats ut som begrepp. Numera kallas det — åtminstone i pressen — för haveri t.o.m. om en enhet avställs för kontroll av en befarad sprickbildning. I AKA-utredningens delbetänkande har på viss tillskyndan intagits en lång ordlista. Sådant skulle kanske inte behövas om skribenten haft ett fjärde gymnasieår. Nu är den emellertid ett belägg på svårigheten för oss politiker att göra kärntekniken förstådd av väljarna och att själva förstå den. Allt främmande är skrämmande. Det är lätt att sprida rädsla omkring ovissheten. Näringsutskottet har haft att värdera hur motiverad rädslan för kärnkraften är. Hur utskottet därvid har gått till väga har beskrivits av dess ordförande tidigare. Bedömningen kan endast ske genom jämförelser med andra företeelser i samhället. Man kan således inte sikta mot ett fullständigt riskfritt förhållande utan bara ett förhållande som innebär en risk, som är obetydlig i jämförelse med andra risker. Mot kärnkraften reses fyra invändningar från säkerhetssynpunkt. Jag skulle vilja lägga till en femte. Den första invändningen är att kärnreaktorerna genom sin normala drift sprider radioaktivitet, främst genom luften. Här som i övriga frågor om kärnkraft säger olika specialister helt olika saker med olika bevisning. Det framstår emellertid för utskottet som sannolikt, att om hela energitillskottet skulle alstras med olja i stället för kärnkraft, skulle luften tillföras inte bara det svavel som någon talare tidigare berörde utan också en betydande radioaktivitet. Och skulle energitillskottet alstras med kol, skulle de radioaktiva utsläppen genom röken bli större. Med hänsyn till de strålvärden som kan tillåtas är kärnkraft från aggregat i normal drift den näst vattenkraft renaste energikällan vi har. Till bilden hör att vår atmosfär och vårt klimat sannolikt inte mår väl av att alltför mycket koldioxid från förbränning utsläppes. Det sker från oljeoch kolfyrar men inte från kärnreaktorer. Ännu renare energiformer kommer kanske att utnyttjas i framtiden — sol, vind, jordvärme — men de finns inte till hands nu, och utskottet har haft att göra en jordnära bedömning av möjligheterna att klara de närmaste 10-15 årens ofrånkomliga tillväxt. En andra invändning av säkerhetsnatur mot kärnkraften är haveririsken. Här är ordet haveri att fatta i egentlig mening och inte i sin urlakade form. Hur stor är risken för ett haveri, och vad händer om ett aggregat havererar? Här om någonstans går verkligen de fackmannaomdömen vi matas med isär. Enligt den kritiserade och av fru Hambraeus nämnda Rasmussenrapporten, upprättad av en amerikansk vetenskapsmans stab med stor noggrannhet, löper vi samma risk att bli dödade vid ett kärnkraftshaveri som att bli träffade av en meteorsten i huvudet. Inget kärnkraftverk har havererat, och någon erfarenhet finns inte att bygga på. Men andra vetenskapsmän har gjort andra bedömningar ända därhän, att man angivit Rasmussens felbedömning någonstnas mellan exponenterna plus minus två. Människans risk för ett kärnkraftshaveri ligger således någonstans mellan att en meteorsten faller ner på en meters avstånd från oss och att vi blir träffade av två meteorstenar i huvudet — kanske. Översatt till den praktiska bedömning som näringsutskottet haft att göra har inte haveririsken — i ordets egentliga mening — kunnat avskräcka i jämförelse med andra risker, som vi frivilligt utsätter oss för: i trafiken, genom att röka eller vänja oss vid sprit, kanske rent av genom att äta för mycket eller att röra oss för litet. En tredje invändning mot kärnkraften gäller avfallet. Frågan om förvaring av det högaktiva avfallet har inte slutligt lösts. AKA-utredningens slutsats i delbetänkandet att problemen är möjliga att lösa har tidigare berörts här i dag. Fru Hambraeus har nyligen påstått att utredningsledamöterna inte skulle vara objektiva. Jag vill verkligen bestrida det påståendet på mina och parlamentariska medbröders vägnar i utredningarna — jag instämmer där med herr Wijkman. För min del har jag bildat mig min uppfattning i den här frågan under utredningsarbetets gång. Jag hade verkligen ingen klar uppfattning när vi började utredningen. Man kan emellertid ställa frågan, som herr Wijkman har gjort, om en slutlig uppläggning bör ske, om inte exempelvis utvecklingen av bridreaktorn borde avvaktas, innan man slutligt lägger undan denna i så fall mycket stora energitillgång som avfallet utgör. Utskottets majoritet har efter AKA-utredningens föredragning inte bedömt avfallsfrågan som ett oöverstigligt hinder för att bygga ut kärnkraften. En fortsatt utbyggnad är en mängdfråga inte en artfråga om avfallshanteringen. Även med en begränsning, som antytts, till fem reaktorer får man ett avfall av precis samma karaktär. En fjärde invändning gäller sabotageoch krigsrisken. Den byggtekniska utformningen och den ständiga bemanningen av kraftverken samt hur frågan nu uppmärksammats och hur den följts av bl.a. kärnkraftinspektionen har utskottets majoritet funnit betryggande, särskilt i jämförelse med andra, lika viktiga industrianläggningar där sabotagerisken är stor. På grund av halten av plutonium utgör det högaktiva avfallet en krigsrisk, invänds det också. Isotopen plutonium 239 utgör ”krutet” i en typ av kärnstridsspetsar. Genom upparbetning av avfallet blir emellertid plutonium 239 uppblandat med isotopen 240, som inte kan användas i stridsspetsar. I händerna på en självmordssabotör kan även plutonium 240 orsaka livsfarliga föroreningar, orimliga att sanera. Ställt i jämförelse, emellertid, med världens innehav av kärnstridsspetsar, även med tänkta banor över våra huvuden, och med föroreningarna från allehanda avsiktliga kärnvapenexplosioner kan inte heller detta avskräcka utskottet från en svensk kärnkraftsproduktion av en i jämförelse med världens produktion i övrigt så ringa omfattning. För mig framstår dock en femte synpunkt på kärnkraften som avgörande. Om svenska folket är så förskrämt för kärnkraften som den högröstade opinionen ger skäl att misstänka, bör vi naturligtvis bara därför avstå från den, om ock rädslan är omotiverad. En sammanställning av våra 45 000 rådslagssvar — som har berörts tidigare i dag — där alla åsikter beretts tillfälle att vädras, har emellertid övertygat om att svenska folket har samma nyktra syn på kärnkraften som utskottets majoritet. Till sist i kanten: I den stora mängd av motioner och reservationer som utskottet haft att ta ställning till är en punkt, nr 9 i centerns partimotion nr 905, av särskilt intresse. Ingen reservation har upptagit punkten, men tanken bakom den slår igenom i flera reservationer. Man menar i motionen att det i samband med kostnadsberäkningar för industriinvesteringar och tillverkningsprocesser skulle tas avgörande hänsyn även till energianalyser. Därmed har man så att säga infört ett nytt mynt. Man skall i kalkylen ta inte bara företagsekonomisk hänsyn till kostnaden i kronor utan även samhällsekonomiska hänsyn till energiförbrukningen. Därmed tar man ett stort kliv bort från den liberala marknadsekonomin i riktning mot någon sorts blandekonomi även inom företagen. I flera reservationer går detta synsätt igen, ehuru försvagat, t.ex. i reservation 5 vid näringsutskottets betänkande nr 30. Staten och NJA kan enligt den gemensamma borgerliga reservationen få kalkylera blandekonomiskt. Ett annat typiskt exempel är herr Hörbergs motion nr 2009. Han vill t. 0. m. bygga en kanal mellan Mälaren och Vänern. Tanken på denna Svea kanal, som den då kallades, väcktes först omkring 1740. Den var en riksdagsföljetong på 1840-talet och resulterade 1855 i projektet Köping-Hults järnväg, som emellertid aldrig kom till Hult — en tänkt hamn vid Vänern. Man gjorde två konkurser men kom ändå inte dit. På drygt 200 år har Svea kanal inte bedömts företagsekonomiskt lönsam. Glidningen bort från marknadsekonomin kan sannerligen vara intressant för väljare som röstat för en liberal samhällssyn. Fru talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan.
Fru talman! De minskande energiresurserna, nu och framför allt i framtiden, har skapat ett energimedvetande hos stora grupper av vårt folk som man inte kunde ana för några år sedan. Och minsta eftertanke ger vid handen att vi på många håll har en betydande överkonsumtion av energi. Den främsta orsaken till det är att priset på energi har varit så lågt att man försummat att tänka i sparsamma banor, trots att man borde ha anat vad framtiden skulle komma att innebära. Inte minst inom bostadsbeståndet har det låga energipriset medfört ”besparingar” genom enklare former av isolering vid byggandet. Det är därför som besparingsmöjligheterna nu är speciellt stora just i det befintliga bostadsbeståndet. Av det energisparstöd som hittills lämnats till den här sektorn har den största delen gått till småhusen. Det har varit naturligt att det varit så, därför att vinsten av åstadkommen besparingseffekt har gått direkt till ägarens egen ficka. Så har inte alltid kunnat vara fallet för hyresgästerna i flerfamiljshusen. De på de flesta håll tillämpade bränsleklausulerna har inte gett fastighetsägarna någon motivation att åstadkomma ett genomslag på kostnadsnivån för hyresgästerna. Förhandlingar pågår nu mellan parterna på hyresmarknaden i syfte att få en ändring till stånd. Det är bara att hoppas att så kan bli fallet. Individuell energimätning är emellertid en åtgärd som kan få effekt även för hyresgästerna i flerfamiljshusen. Det har flera motionärer vidrört och ställt yrkanden kring. Utskottsbehandlingen har också medfört att moderater, centerpartister och folkpartister har enats kring en reservation, nr 1. Innebörden i den är att man förordar att bostadslångivningen förknippas med förbud mot kollektiv mätning av varmvatten, gas och el. Det här bör gälla såväl vid nybyggnad som ombyggnad — dock med en dispensmöjlighet på grund av de skiftande tekniska och ekonomiska problem som kan uppstå vid ombyggnadsföretag. Det är alldeles klart och visat i flera sammanhang att individuell mätning ger lägre förbrukning. Det visas kanske mest markant i småhusen, där man alltid har en individuell mätning. Där är varmvattenförbrukningen ofta bara hälften av vad en lägenhet i flerfamiljshusbeståndet förbrukar. Den ändring av byggnadsstadgan som vi efter den här debatten skall besluta om kommer att möjliggöra en utformning av Svensk byggnorm, som kan innebära ett generellt förbud mot kollektivmätning. Förslag till ny Svensk byggnorm väntas redan till hösten, varför vi inte i reservationen har velat yrka på ett sådant förbud redan nu. I det här sammanhanget säger industriministern i propositionen att förhållandena på den här punkten inte är tillfredsställande. Vi får hoppas att hans insikt på det här området kan i någon mån bidra till att vi får generella föreskrifter i kommande byggnormer. De föreskrifterna bör, om inte nu så i varje fall framöver när säkrare tekniska förutsättningar föreligger, även kunna utsträckas att omfatta värmemängdsmätning. Det bör alltså åstadkommas när man fått tillförlitliga mätare inom den sektorn. Beträffande anslagsramarna har utskottsmajoriteten och reservanterna stannat för olika ståndpunkter. I fråga om de här ramarna skiljer sig centern markant från propositionen och utskottsmajoriteten. Centerpartiets utskottsledamöter föreslår i reservationen 4 en ökning av det totala beloppet till programmet för energisparstöd till bostadssektorn från 326 milj.kr., som är propositionens förslag, till 722 milj.kr. Detta vårt förslag grundar sig på vår starka satsning på en besparingslinje. Sådana här besparingar bör sättas in där de ger de största effekterna, och det är enligt bl.a. bostadsstyrelsen och energiprogramkommittén just bostadssektorn. Här kan förhållandevis små satsningar ge en minskning av den årliga förbrukningen i en situation där alla andra sektioner ökar trots ambitiösa besparingsåtgärder. Sett mot bakgrunden av att just bostadssektorn representerar en stor del av den totala energikonsumtionen är åtgärderna viktiga. Nu inneliggande ansökningar avseende detta energisparstöd hinner inte behandlas under det här budgetåret. Den senaste redovisning som gjorts avser läget den 1 april. Då var 18 000 ansökningar obehandlade, vilket pekar på ett stort behov — ett behov som vida överstiger den efterfrågan som man hade anledning att räkna med när man införde detta stöd. En i propositionen förutsatt ökning av informationsinsatserna kommer också med största säkerhet att medföra en ökad efterfrågan. Den hittillsvarande efterfrågan har tillkommit utan några omfattande informationsåtgärder. Erfarenhetsmässigt vet man att det tar en viss tid innan information av det här slaget resulterar i en ansökan. Jag tror att den gångna tiden inte varit tillräckligt lång för att man skall kunna räkna med att ha fått fram aktuella objekt till prövning. Ökade informationsinsatser under det kommande budgetåret kommer därför att ge god effekt på efterfrågan. Då gäller det att ur samhällets synpunkt önskvärda åtgärder inte hindras av brist på pengar. Bostadsstyrelsen har i ett tioårsperspektiv redovisat behovet av åtgärder inom bostadssektorn och har kommit fram till att det för en maximal satsning under tioårsperioden skulle behövas 11 miljarder kr. i det befintliga beståndet och 4 miljarder i nyproduktionen. Skall vi någorlunda klara detta åtgärdsbehov, måste satsningen nu vara av minst den omfattning som förordas i reservationen 4. De bidragsoch lånegränser som nu gäller för energisparstödet bör inte betraktas som låsta framöver. En höjning av beloppen, liksom en ändring och/eller utvidgning av åtgärderna bör kunna övervägas när man fått ytterligare erfarenhet av de olika åtgärdernas spareffekter. Vi har i motionen 2030 pekat på denna möjlighet. Även den i propositionen föreslagna uppsökande verksamheten kommer att vara till god hjälp när det gäller att spåra upp objekt, som kan ge goda besparingseffekter. Så bör t.ex. utvecklingen av metoden med s.k. termofotografering kunna ge oss goda möjligheter att, såväl i nyproduktionen som i det äldre beståndet, bedöma isoleringsstandarden. Den ökning av anslaget till kommunala byggnader som vi föreslår är rätt betydande, från 50 milj. till 150 milj.kr. Den kan dock inte bedömas mot bakgrund av de ansökningar som hittills kommit in. Dessa ansökningar avser ett belopp om ca 11 milj.kr. Det är först sedan besparingsåtgärder hunnit bedömas i kommunernas budgetoch investeringsplanering som den verkliga efterfrågan kan överblickas. Mycket talar för att man kanske — främst hos landstingens anläggningar — kan komma att erhålla betydande besparingseffekter med relativt måttliga insatser. En annan rubrik i programmet avser samlingslokaler. För dessa föreslår vi en fördubbling av propositionens anslag, från 5 milj. till 10 milj.kr. Erfarenheterna av det nu utgående ordinarie stödet till dessa lokaler ger vid handen att behovet är betydande. Åtgärder som hittills finansierats med hjälp av det ordinarie stödet innehåller ofta mycket betydande moment av energibesparing. Utskottet har i samband med behandlingen förordat en samordning mellan ordinarie stöd och energisparstöd, något som ytterligare understryker anslagsbehovet på denna punkt. En ytterligare punkt i programmet gäller slutligen stöd till prototyper och demonstrationsanläggningar,som inte kan finansieras på annat sätt och vilkas syfte är att snabbt föra ut tillgänglig teknik till praktisk användning. Det är viktigt att denna verksamhet inte bromsas av brist på medel. Anslaget bör ge utrymme även för sådana initiativ som nu inte kan planeras inom de i propositionen förordade aktivitetsramarna. Även folkpartiet har i reservationen 2 framfört i sak samma krav på den här punkten. Man vill tydligen i den reservationen nå avsett resultat - alltså samma som vi i centermotionen - men man vill nå det inom propositionens anslagsram. Vi anser emellertid att skall man använda den här verksamheten i den omfattning som vi anser nödvändig, då är inte det föreslagna anslaget om 6 milj.kr. tillräckligt. Vi har föreslagit ett påslag på ytterligare 6 milj.kr. Vi anser det vara av största betydelse att få det påslaget om man av den här verksamheten skall kunna kräva någonting utöver de aktivitetsramar som är fastlagda i propositionen. Fru talman! Med denna motivering och med hänvisning till reservationerna vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 4.

Fru talman! Jag avser att under några minuter kommentera civilutskottets betänkande 28, punkterna 24-26, alltså utbyggnaden av vattenkraften. Den utgångspunkt vi haft för vår behandling i utskottet har varit den kända att 14 96 av vår energiproduktion kommer från vattenkraften, eller 61 TWh och att målet i energibalansen, om vilket alla utom folkpartiet är överens, är att vi skall öka på detta med 5 TWh, till totalt 66 år 1985, vilket kommer att utgöra 12 96 av vår energiproduktion. Dessa 66 TWh kommer att motsvara drygt två tredjedelar av vad som är möjligt att bygga ut. Civilutskottet har inte behandlat utbyggnadsnivån. Det tillhör näringsutskottets domäner. För oss har det varit fråga om hur handläggningen skall ske rörande ytterligare riktlinjer för utnyttjandet av landets vattenkraftstillgångar. Den första frågan som dyker upp är hur formerna för riksdagens medverkan skall se ut. Propositionen talar om att riksdagens medverkan vid bedömning av vattenkraftsutbyggnaden skall ske genom beslut inom den fysiska riksplaneringens ram. Det är också fråga om att vissa älvsträckor skall undantas från slutlig tillåtlighetsprövning enligt vattenlagen. Det föreligger inga skiljaktigheter mellan utskottet och propositionen på den punkten. Däremot tar ett dess bättre helt enigt utskott upp frågan om att det fortsatta arbetet skall handläggas något annorlunda än vad departementschefen tänkt sig. Vi önskar en komplettering i fråga om vattenkraftsutbyggnaden inte först 1978, som propositionen säger, utan så snart som de utredningar som nu arbetar är klara. Vi önskar få beslutsunderlag för att helst hösten 1976 kunna ta ställning till vattenkraftsutbyggnaden i hela Norrland och norra Svealand. Detta är en icke oväsentlig uppstramning av propositionen. Det är också ett sätt att försöka uppväga de eventuella nackdelar som kan följa med att inte ge regeringen sådant brett bemyndigande som departementschefen vill ha i fråga om den fortsatta vattenkraftsutbyggnaden. Framför allt skapar det eniga utskottet på detta sätt större handlingsfrihet beträffande kommande beslut om hur vår vattenkraftsutbyggnad skall ske för energiproduktionen, inte bara fram till 1985 utan också för tiden därefter. Den andra fråga vi behandlar är den ur opinionssynpunkt känsliga frågan om vilka älvsträckor som vi t. v. skall undanta från slutlig tilllåtlighetsprövning, alltså att gå den vanliga gången över vattendomstolen eller att senare kunna ge en möjlighet för regeringen att utifrån vissa mer allmänna bedömningar kunna ta ställning till om ett projekt skall genomföras eller inte. Detta är naturligtvis en avvägning mellan bevarandeintressen och utnyttjandeintressen. Först kan man fastslå att när det enbart är fråga om begränsade konflikter mellan motstående intressen inför nya planerade projekt, skall man vara öppen för en slutlig tilllåtlighetsprövning. I och med att den Sehlstedtska utredningen presenterade sitt resultat vad beträffar utbyggnaden av vattenkraften i norra Svealand och södra Norrland fick vi en klassificering av en rad olika älvsträckor, fem klasser närmare bestämt, från 0 t. 0. m. 4. Nollan representerar en grupp utbyggnader som man får betrakta som klara, så att de kan behandlas direkt i den vanliga ordningen enligt vattenlagen. Det blir något besvärligare när man kommer till nästa klassificering, nämligen den första klassen. Redan propositionen har tagit undan ett projekt, Malungsfors I, men utskottsmajoriteten går vidare och föreslår att projekten Viforsen och Granboforsen skall t. v. undantas från slutlig tillåtlighetsprövning. Jag tror det är väsentligt att man understryker att det gäller t. v., eftersom jag har sett att man inte minst i massmedia har uppfattat det så att det skulle vara något slags riksdagens stopp för vidare projektering i dessa forsar. Men det är som sagt fråga om en lösning t. v. för att vi skall ha handlingsfrihet inför kommande beslut. Vidare är det angeläget att i detta sammanhang understryka att den klassificering som man har gjort i den Sehlstedtska utredningen inte är för allom given och att därmed ödet skulle vara bestämt för alla de olika projekt som nu är på tapeten. Vi skriver på s. 29 i civilutskottets betänkande nr 28: ”I propositionen anförs att om utformningen i ett senare skede föreslås ändrad så kan graderingen inte utan vidare läggas till grund för avgörandet. Detta gäller enligt utskottets mening såväl de förbehållna som de öppna projekten. Regeringen torde, som förutsatts i propositionen, få särskilt uppmärksamma dessa frågor. Den ovan föreslagna handläggningsordningen öppnar naturliga tillfällen att påkalla även förnyade ställningstaganden från riksdagens sida.” En framtida förändring av ett projekts karaktär kan alltså få direkt avgörande inverkan på den fortsatta behandlingen av projektet. När det gäller klass 2 - av de fem klasserna —- finns den avgörande skillnaden gentemot propositionen, och det är en avgörande skiljelinje i utskottet. Socialdemokraterna har gått på den linjen att de älvsträckor som hör till klass 2 skall underkastas vattenlagen och regeringens bedömande huruvida de skall byggas ut eller inte. I denna klass finns en rad olika projekt som är ifrågasatta i en rad motioner, däribland Sölvbackaprojektet. Utskottsmajoriteten — alltså de tre borgerliga partierna och vpk — anser att vi bör avvakta den utredning som handlar om norra Norrlands älvsträckor för att vi skall få en helhetsbedömning och då kunna ta ställning även till dessa älvar i klass 2 — vilka älvar vi behöver bygga ut och vilka vi kan spara. Vi försöker alltså följa en linje vad gäller utbyggnad av vattenkraften — att hellre fria än fälla ett vattendrag. Det går naturligtvis aldrig att i framtiden återbörda en natur till vad den har varit, om man en gång har byggt ut. Vi bör ha fullständigt beslutsunderlag innan vi går vidare med vattenkraftsutbyggnaden. Vad beträffar klassificeringen av älvar i klasserna 3 och 4 är vi överens om att den t.v. kan vara utan slutligt ställningstagande. På detta sätt har utskottsmajoriteten ännu en gång understrukit behovet av handlingsfrihet, och vi har skapat en handlingsfrihet. Principfrågan har varit hur stort bemyndigande vi skall ge regeringen, och vi har alltså här gått på den återhållsamma linjen. Det är dock märkligt att denna fråga har skapat en så stor skiljelinje och behövt föranleda en så stor reservation av socialdemokraterna. Vi skall vara medvetna om att denna magiska klass 2, som vi inte är överens om hur den skall behandlas, representerar bara 0,9 TWh, och detta är knappt en halv promille av 1985 års energiproduktion. Det är svårt att förstå att detta skall vara en politisk stridsfråga, men uppenbarligen har regeringspartiets företrädare i civilutskottet stannat för denna linje. Vi har alltså nu valt att fatta ett försiktigt beslut — vi förbereder oss för snabba åtgärder efter det att den s.k. Ekströmska utredningen om norra Norrlands älvar är klar 1976. Vi hoppas på beslut inom ett år efter det att den utredningen är färdig för att sedan också kunna närma oss de större energipolitiska besluten 1978. För oss moderater innebär de beslut som utskottsmajoriteten fattat att vi vunnit en rad framgångar. Vi kan se att - om detta är alla partier överens — de orörda älvarna i Norrland, alltså Torne älv, Kalix älv, Pite älv och Vindelälven, även fortsättningsvis skall vara orörda. Under punkterna 5 och 6 i vår partimotion har vi just tagit upp frågan om vilket bemyndigande riksdagen skall ge regeringen och vilka älvar som bör hållas undan från ett slutgiltigt ställningstagande i dag. I dessa avseenden är vi väl tillgodosedda, och därför ber jag, fru talman, att få yrka bifall till civilutskottets hemställan under punkterna 24 t.o.m. 26.

Fru talman! I den omfattande materia som vi i dag behandlar har jag valt att ägna några ord åt ett par reservationer som fogats till civilutskottets betänkande nr 28. Först vill jag resonera litet kring reservationen 1, som gäller kollektiv mätning av energileveranser. Det finns anledning att notera reservationen, inte därför att den synes leda till lottning utan därför att reservanterna för ett resonemang som jag tror att alla partiers företrädare i utskottet i stora delar kunnat skriva under på, men dessvärre är slutsatserna inte de som naturligen borde följa av de framförda uppfattningarna. Orsaken till detta skall jag avstå från att spekulera över. Annars har tankar funnits om att minoritetens gemensamma grund inte är baserad på det som beskrivs utan mera på att i ämnesrubriceringen ingår begreppet kollektiv, ett ord vars valör i borgerliga kretsar har en mollstämd klangfärg. Reservanterna skriver: ”Frågan om obligatoriska åtgärder bör inte slutligt prövas i detta sammanhang.” Frågan får, menar reservanterna, bedömas i det fortsatta arbetet på en revision av Svensk byggnorm. Vad gäller värmemängdsmätning är fortfarande vissa problem olösta, heter det vidare, och detta får ägnas omsorg i det fortsatta forskningsoch utvecklingsarbetet. Reservanterna påstår också att betydelsen ur energisparsynpunkt av individuell mätning är så klarlagd att positiva åtgärder bör vidtagas inom bostadslångivningens ram Utskottsmajoritetens hemställan under punkten 8 förefaller logisk mot bakgrund av vad reservanterna själva skriver, bortsett då från det nyss redovisade påståendet. som jag återkommer till, fru talman. Reservan terna hamnar dock i ett helt motsatt läge. Reservanterna vill föreskriva att som en förutsättning för att få bostadslån skall gälla att anordningar för individuell mätning och debitering av leveranser av varmvatten, el och gas installeras i såväl nyproduktion som ombyggnad. För ombyggnadsfallen talar man om undantagsmöjligheter och rundar av det hela med att de närmare föreskrifterna skall beslutas av regeringen. Vad reservanterna vill är grumligt, fru talman. De uttalar själva att de inte vet så mycket om frågan och att de egentligen är rätt osäkra om hur det hela skall utformas, varför de vill ha forskning och utveckling. Därutöver önskar reservanterna att problemen skall uppmärksammas i samband med den löpande byggnormsrevisionen. Ändå föreslår de mycket rigorösa bestämmelser som kan sammanfattas så här: Vill man ha bostadslån skall man individuellt läsa av och debitera såväl varmvatten som el och gas. Det är reservanternas slutsats. Åsikten att det i det borgerliga lägret anses som fult att fackföreningar i vanlig mötesordning kollektivt ansluter sig till partier har vi tidigare diskuterat, och nu kommer vi tydligen att få möta uppfattningar som innebär att det inte får förekomma kollektiv mätning och debitering av varmvatten, el och gas i statsbelånade hus. Motivet för att införa de föreslagna reglerna är dunkelt och oklart i sig självt. Det har reservanterna också påpekat. Och inte blir det bättre av att man i icke statsbelånade hus skall få lov att ordna det här efter fritt val. Den på detta sätt uttalade önskan om att spara energi skall bara gälla vissa boendekategorier. Undantagna är privatfinansierade bostäder. Värdet av ett sådant arrangemang för småhus med eller utan statslån är här ointressant och kan verkligen diskuteras. Småhus har i praktiken redan individuell mätning till nästan 100 96. Det finns därför, fru talman, anledning att något utveckla utskottsmajoritetens synpunkter i denna del. Konsekvenserna av individuell mätning av varmvatten i lägenheter är i dag inte tillräckligt belysta. Ej heller finns något väl utvecklat system för hur debiteringen skall ske. Jag vill här citera ett utdrag ur statens planverks skrivelse daterad 1975-04-09, som kallas ”Förslag till bestämmelser rörande energihushållning i byggnader”. Man säger där på s. 2:8 följande: ”En särställning intar frågan om mätning av energiförbrukningen för uppvärmning och för varmvattenberedning. Individuell mätning och debitering efter förbrukning innebär otvivelaktigt ett sparincitament, och det skulle kunna motivera att sådana krav infördes. Det har emellertid visat sig att det är utomordentligt svårt för att inte säga omöjligt att på rättvist sätt mäta energiförbrukningen för uppvärmning. Mätning av energiförbrukningen för uppvärmning av flerfamiljshus kan därför inte anses vara en realistisk lösning. Däremot skulle varmvattenförbrukningen kunna mätas och debiteras individuellt. Det kräver emellertid ett av läsningsoch debiteringssystem som drar stora kostnader. Det är tveksamt om nettoeffekten ens vid höga energipriser är positiv. Varmvattenmätning bör därför inte generellt föreslås.” Planverket fortsätter på ett annat ställe i samma skrift: ”Det bör för övrigt erinras om att en stor del av landets fastigheter redan har individuell mätning av varmvattenförbrukningen och ofta även av energiförbrukningen för uppvärmning, nämligen småhusen. De centrala åtgärder som bör vidtas i denna fråga bör tills vidare inriktas på att åstadkomma taxekonstruktioner som ger enskilda hyresgäster större incitament att hushålla med energin.” I reservationen anges att betydelsen ur energisparsynpunkt av individuell mätning har så klarlagts att positiva åtgärder bör vidtagas inom bostadslånegivningens ram. Såvitt jag har mig bekant har emellertid inga relevanta, objektiva mätningar av varmvattenförbrukningen vid individuell resp. kollektiv mätning av varmvattnet gjorts i Sverige sedan slutet av 1950-talet. Statens råd för byggnadsforskning har också konstaterat att det aktuella vetandet i denna fråga är mycket begränsat och har därför beviljat HSB ett forskningsanslag för att mäta varmvattenförbrukningen vid tre olika bostadsområden i Göteborg med bostadsrätt, hyresrätt och radhus med bostadsrätt. Dessutom mäts parallellt den totala varmvattenförbrukningen vid tre mycket likartade bostadsområden med kollektiv mätning. När dessa undersökningar är klara om ca ett år kan man bättre bedöma effekten av individuell varmvattenmätning. Man får inte heller blunda för de praktiska och administrativa konsekvenserna av den individuella varmvattenmätningen. Jag vill här nämna kostnaderna för installation av mätare. Oftast krävs mer än en mätare för varje lägenhet. Avläsning och service av mätarna måste också företas, och det skall även göras individuella debiteringar, vilket t.ex. kräver att mätaren måste avläsas varje gång någon flyttar. Årskostnaden för de här insatserna kan beräknas till storleksordningen 100 å 150 kr. per lägenhet och år. Mätaren som sådan spar ju inte någon energi. Den totala kostnaden för varmvattnet för en lägenhet utan mätning med en förbrukning av ca 100 kubikmeter per lägenhet och år — det är ett normalt tal — är i dag i Stockholm 600-700 kr. För att det skall bli någon nettoförtjänst för den boende måste det alltså bli en rätt avsevärd sänkning av hans normala konsumtion. Låt mig också få foga till några ord om elmätning. Individuell elmätning är en beprövad teknik i Sverige, och den förekommer också i de flesta lägenheter i flerfamiljshus. Anledningen till att kollektiv elmätning över huvud taget installeras i flerfamiljshus är dels att installationskostnaderna blivit betydligt lägre, dels att elverkets taxor har varit och är konstruerade på så sätt att elenergin blir billigare per kilowattimme vid kollektiv mätning. Enligt en undersökning som gjorts för två bostadsområden i Göteborg på 450 och 500 lägenheter med individuell resp. kollektiv mätning var förbrukningen 3 400 kilowattimmar per lägenhet i det individuella fallet och 3 600 kilowattimmar i det var emellertid lägre. Den var totalt 15 kr. lägre per lägenhet och år trots den högre förbrukningen vid kollektiv mätning. Energiprognosutredningen SoU 1974:65 har också angett på s. 219: ”Den andel av elförbrukningen som används av hushåll i flerfamiljshus är låg, ca 7 96. Om, högt räknat, 20 96 av samtliga hushåll i flerfamiljshus om några år skulle ha kollektiv mätning skulle merförbrukningen av el för hushållsändamål på grund härav uppgå till ca 0,4 TWh per år, dvs. ca 0,5 96 av hela elförbrukningen och mindre än en promille av hela energiförbrukningen. Kollektivmätning av el för hushållsändamål har därför endast marginell betydelse från energiförbrukningssynpunkt.” Målsättningen att spara energi är vi helt överens om. Men den väg reservanterna anvisar är till väsentliga delar höljd i dimridåer. Att spara marginella mängder och mäta dessa utan att i kalkylen eller i beräkningen debitera insatserna för att göra besparingen kan inte vara korrekt. Det är saldoeffekten vi skall ha tag i och inte bara sparbiten. Saldot bör väl vara positivt? Reservationen 1 till civilutskottets betänkande 1975:28 är ett anmärkningsvärt aktstycke. Den talar för en märklig sak som en tämligen samlad sakkunskap i och utanför detta hus har avvisat. Jag ber därför att få yrka bifall till punkten 8 i civilutskottets betänkande nr 28. För klarhets vinnande, fru talman, ber jag att få säga några ord även om reservationen 4 till samma betänkande. Den reservationen avser ramar och anslag till vissa energibesparande åtgärder. Utskottsmajoriteten har i fråga om anslaget helt följt propositionens förslag och tillstyrkt ett anslag på 326 miljoner. Mot detta står yrkandet i centerreservationen om att anslaget skall mer än fördubblas till inte mindre än 722 miljoner. Jag skall, fru talman, avstå från att resonera om överbud eller excellera i siffror, men jag vill gärna notera följande. Vi rör oss inte här med exakta vetenskaper utan med uppskattningar, det är alldeles uppenbart. Erfarenheten får som hittills visa om det behövs ytterligare tillskott för att täcka efterfrågan. Om så blir fallet, vilket det i och för sig inte finns anledning att tro i nuvarande läge, får vi också då pröva om dessa behov skall täckas på tilläggsstat eller inte. Det måste göras klart - gentemot reservanternas argumentering — att utskottsmajoritetens anslagsberäkning inte är gjord för att lägga en hämsko på åtgärderna. Det är uppenbart att centeryrkandet med den här bakgrunden närmast är att anse som en demonstration av att centern skulle vilja mer än någon annan. I praktiken är det inte så. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till civilutskottets hemställan under punkterna 8 och 17.
Fru talman! Jag är något förvånad över herr Håkanssons i Trelleborg ingående argumentering emot kollektivmätning, i all synnerhet som han delar utskottets betydligt mer positiva inställning, vilken han också refererar till. Den individuella mätningen åstadkommer otvivelaktigt — så har vi i alla fall sett det vid utskottsbehandlingen — en besparing. Den har angivits i utskottsmajoritetens skrivning — där man citerar energiprognosutredningen — som när det gäller värme varierande mellan 100 96 och 25 96. Nu har emellertid frågan om värmemätning inte tagits upp i reservationen på grund av att tillräckligt tillförlitlig utrustning saknas. Herr Håkansson frågar varför vi bara föreslår detta som lånevillkor. Det hade, säger han, varit konsekvent att också ta med de privatfinansierade villorna. Jag förklarade i mitt tidigare inlägg att mot bakgrund av att vi redan till hösten väntar ett förslag till Svensk byggnorm, som ju är generellt bindande, så vill vi inte nu lägga fram något förslag innan vi får se det förslaget. Vi har i stället gått på det förslag som innebär ett villkor för långivningen. Det motiveras dessutom med att sådana här åtgärder är berättigade till energisparstöd. Då tycker vi att konsekvensen blir att man bör ställa det som krav för långivningen när man kan verifiera att det uppnås en spareffekt. Beträffande reservationen 4, som herr Håkansson också behandlade, förmodar han att det inte finns möjligheter att förbruka de pengar som centern föreslår i sin motion. Jag vill då hänvisa till att under utskottsbehandlingen fick vi uppgift från bostadsstyrelsen där man sade att upp till I miljard kr. skulle man vid en verkligt helhjärtad satsning kunna använda på ett år. Vår summa ligger då rätt bra inom den ramen. Det är också riktigt, som herr Håkansson även antydde, att för lågt tilltaget anslag troligtvis kommer att leda till att alltför få söker bidraget.
Fru talman! Jag har försökt tolka och beskriva reservationen I, som bl.a. är undertecknad av herr Åkerfeldt. Den andas mycket av osäkerhet och okunnighet. Denna osäkerhet och okunnighet har lett reservanterna att föreslå en mycket kraftig detaljreglering som i sig själv inte spar energi. Effekten av detta är totalt sett oklar, och saldot kanske är negativt. Vad sedan gäller reservationen 4 är det helt korrekt som herr Åkerfeldt säger att det teoretiskt maximalt möjliga penningbeloppet att göra av med är av den storleksordning han nämnde. Men det är inte en intressant siffra. Den intressanta siffran är hur stort anslagsbehovet kan bedömas bli utifrån i första hand vilka ansökningar som väntas. Det är den värderingsgrunden som propositionen, utskottsmajoriteten och andra har tillämpat. Därför är min bedömning fortfarande att reservationen är en läpparnas bekännelse av överbudskaraktär där beloppet sannolikt — och det är centerpartisterna medvetna om — inte kan utnyttjas.
Fru talman! Oberoende av hur vi i dagsläget bedömer en kostnadskalkyl vid kollektiv resp. individuell mätning kan väl herr Håkansson i Trelleborg och jag vara överens om att med stigande energipriser framöver kommer individuell mätning att ha större betydelse. Om man skådar en sådan utveckling är det väl galet att investera i allt fler anläggningar med kollektiv mätning. Det är detta som vi vill sätta stopp för, i varje fall när det gäller det statsbelånade byggandet.
Fru talman! Vi är överens under förutsättning att det saldo som man bör räkna ut visar en vinst. Om man totalt sparar bara marginella värden är förslaget ointressant. Om stora resurser enligt en saldokalkyl måste satsas är vi alltså inte överens.

Fru talman! Jag tror att många i dag är överens om att det ekonomiska läget i vårt land ger anledning till oro. Orsaken härtill är det stora underskottet i bytesbalansen. Medan flera av de stora industriländerna i dag uppvisar klara förbättringar av sitt bytesbalansunderskott tenderar Sverige i stället att öka sitt underskott. Därtill kan också läggas att de mycket kraftiga lönehöjningar som redan har avtalats starkt bidrar till att öka vår inflationskänslighet. Enda sättet att eliminera det kraftiga underskottet i bytesbalansen är att öka industrins investeringar, dvs. att modernisera och bygga ut produktionsapparaten. För att detta skall kunna ske krävs en ökad tillgång på energi. Inom industrin, som svarade för drygt 40 96 av den totala energiförbrukningen i Sverige 1970, ökade energiförbrukningen med i genomsnitt 5,1 4 per år under 1960-talet. Bakom denna ökning låg givetvis i första hand en ökad tillverkningsvolym. Industriproduktionen ökade under samma period med i genomsnitt 6,9 96 per år, dvs. snabbare än energiförbrukningen. Inför en bedömning av den framtida energikonsumtionens utveckling är det därför att registrera att den relativa energiinsatsen minskade, trots att priset på energi under 1960-talet var lågt och successivt sjönk i reala termer. Men för att kunna ta ställning till frågan om industrins energikonsumtionsnivå måste man göra klart för sig vilken materiell produktionsoch konsumtionsnivå som vi vill ha i dagens och morgondagens samhälle. Det är detta som dagens debatt måste handla om. Energiprognosutredningen utgår som bekant från att medborgarna i stort vill ha kvar den ambitionsnivå i fråga om levnadsstandard som samhället hittills har uppvisat. Men i själva verket är nog våra ambitioner högre än så. Vi eftersträvar en längre gående förädling av våra råvaror och en höjning av sysselsättningsnivån. Vi vill skapa förutsättningar — det hörs ganska ofta — för kortare arbetstid. Men, märk väl, fortsatt reallönestegring vill alla medborgare ha. Ingenting av detta klarar vi utan en stigande industriell produktion och produktivitet. Och detta i sin tur kräver mer energi. Skall vi uppfylla de ambitioner som jag nyss har försökt beskriva kommer det att kräva en större produktionsökning än de 6 96 som energiprognosutredningen har räknat med. Och det medför automatiskt en kraftig stegring av energikonsumtionen. Det är mot denna bakgrund man måste se moderata samlingspartiets tankar i energifrågan.

Vi måste med andra ord ha en hög beredskap. Redan en längre gående förädling av råvarorna — och för ett så litet land som Sverige är det nödvändigt att förädla mer och mer av våra produkter — ställer anspråk på betydande energitillskott. Exempelvis Stålverk 80, som vi nyligen debatterat i kammaren, kommer tillsammans med befintlig produktion i NJA enligt utredningar att svara för 1,5 26 av hela landets energiåtgång 1985. Jag tycker att det säger ganska mycket om vilka siffror det här kommer att handla om. Satsningar av typen Väröbacka och Gränges utbyggnad av aluminiumverket i Sundsvall blir också tunga poster i 1985 års energibudget. Och det är snarare fler än färre sådana initiativ i fler branscher som samhället kommer att behöva fram till år 2000. Men, fru talman, det räcker inte enbart med att ha tillräcklig tillgång på energi. Det måste också sättas ett pris på energin som kan anses vara rimligt och som industrin kan betala. Vi har i det här landet vant oss vid en relativt sett låg kostnad för energi. Detta har varit till ovärderlig nytta för det svenska näringslivet och för de svenska medborgarna. Med ett löneläge i världstopp kan tillgången på billig energi vara avgörande i konkurrensen med utlandet. Det är bl.a. därför moderata samlingspartiet anser, såsom herr Magnusson i Borås tidigare i dag ganska ingående redogjort för, att den i propositionen föreslagna treprocentsregeln, dvs. förslaget att energiskattebelastningen inte får överstiga 3 96 av salutillverkningsvärdet, måste ersättas med en tvåprocentsregel. Jag har från min egen bransch — den manuella glashanteringen — belägg för att vi får högst betydande kostnader genom den här nya given. Det blir väl ingen annan råd än att vi får göra som herr Wärnberg för en stund sedan sade: Vi får försöka gå dispensvägen. Vi hoppas att regeringen ser positivt på de berättigade krav som vi därvidlag kommer att ställa. Men, säger någon, industrin får väl spara. Energimedvetandet har alltid varit välutvecklat i de allra flesta industriföretag. De måste utnyttja varje produktionsfaktor — också energin — så effektivt som det med tillgänglig teknik är möjligt. Industrin satsar redan på energisnål teknik och är inställd på att fortsätta med detta. De tekniska lösningarna på energiproblemen är resultatet av fortgående optimeringar. Det är därför de flesta industrigrenar sedan årtionden tillbaka visar en sjunkande energiinsats per framställd produkt. De som tittar litet på detta skall finna att det är med sanningen överensstämmande; utvecklingen har blivit denna, och det är glädjande. Behovet av ökade kunskaper om sambandet mellan energikonsumtion och samhällsutveckling är självfallet mycket viktigt. Men behovet av en effektivare energihushållning får absolut inte leda till planhushållning och ökad byråkrati. Därför vänder vi oss starkt mot den av regeringen föreslagna ändringen i 136 a § i byggnadslagen. Mot regeringens förslag att inte bara valet av plats utan även tillkomsten över huvud taget av viss industri skall prövas måste vi resa mycket starka invändningar. Vi kan inte, fru talman, acceptera att regeringen öppnar möjlighet till etableringskontroll över väsentliga delar av näringslivet. Allra sist: Det är viktigt med en god tillgång på energi från både konsumentens och näringslivets synpunkt. Tillgång på energi innebär också ett värn för vår demokrati. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 23 vid näringsutskottets betänkande nr 30 och i övrigt till de reservationer som gjorts av moderata samlingspartiets representanter.

Fru talman! Ingen tidigare generation har fått uppleva en utveckling som den vi i vår generation fått vara med om, en utveckling som är i det närmaste otrolig. Och visst måste det vara oerhört stimulerande för oss att få leva i en snabb utveckling. Vi kan nu förflytta oss snabbt mellan olika delar av vårt avlånga land och mellan olika länder och världsdelar på ett sätt som våra föräldrar inte ens kunde drömma om. Vi befinner oss genom radio och TV ständigt i centrum av skeendet var i världen något än händer. Men vår generation har också mer än någon tidigare generation lyckats förbruka energi och råvaror på ett sätt som måste betecknas som närmast misshushållning. När vi nu har vaknat upp och alla inser att denna misshushållning inte kan fortsätta, så gäller det att välja väg framåt. Det är i detta avseende vi från centern vill gå en annan väg än den som socialdemokrater och moderater nu har slagit in på. Som framhållits från många talare tidigare i dag vill vi inte satsa på en utbyggnad av kärnkraften förrän säkerhetsproblemen kunnat lösas, och det har man inte lyckats med trots den enorma satsning på kärnkraften som under en följd av år gjorts från samhällets sida. Som vi utvecklat i centerns partimotion om energifrågan föreligger en konstant risk för katastrofer vid kärnkraftverk och anläggningar för upparbetning av kärnbränsle. Den uppgift man har tagit på sig att för tiotalet generationer framåt lagra och bevaka ett oerhört farligt radioaktivt avfall är knappast det arv från vår generation som vi bör lämna över till våra efterkommande. Vi har också pekat på hur krigsfall och sabotage ytterligare accentuerar katastrofriskerna vid kärnkraftsdrift och vid behandlingen av avfallet från dessa. Jag vill framhålla att de allvarliga riskerna för en ytterligare spridning av plutonium, som kan utnyttjas för framställning av kärnvapen, är myck et stora. Enligt tidningsuppgifter fanns i den första båtlasten avfall från Oscar I som motsvarade 100 kg plutonium, dvs. tillräckligt material för tio stycken Hiroshimabomber. Det gick ju åt 10 kg för att framställa en sådan. Hur stora mängder plutonium blir det från de 13 reaktorer som man nu är beredd att besluta om? De är ju betydligt större och effektivare än de första. Har vi möjligheter och resurser att hålla avfallet under kontroll?

Problemet med riskerna i samband med kärnkraften är inte löst — därom är alla överens — men vi bedömer olika vilka risker vi har rätt att ta i det sammanhanget. Vi ser också av aktuella opinionsyttringar att dessa frågor intresserar oerhört många medborgare i vårt land. Vid en debatt om energifrågan nyligen i mitt hemlän, till vilken vi inbjudits av socialdemokraterna, påstod en debattdeltagare att framför allt kvinnorna är motståndare till kärnkraften. Jag har inte kunnat få något belägg för att det verkligen är på det sättet, men det är möjligt att kvinnorna i högre grad än vi manliga individer känner ansvar för de ofödda generationerna och därför ännu klarare inser riskerna med det radioaktiva avfallet och de genetiska skador som detta kan medföra. När vi inom centern väljer vägen med alternativa energikällor i stället för kärnkraft, eftersom säkerhetsriskerna för den senare inte har kunnat lösas, menar vi att den allra största bristen från regeringens sida i detta avseende är underlåtenheten att forska tillräckligt mycket kring alternativa energikällor och besparingsåtgärder. Regeringen har satsat mycket av resurserna på kärnkraften — alltför mycket i förhållande till satsningen på forskningen om den alternativa energiproduktionen. Därför trycker centern starkt på nödvändigheten av en kraftigt utbyggd forskning på energiområdet. Vi har i flera olika reservationer till det föreliggande betänkandet påvisat nödvändigheten av ökad forskning i olika avseenden.

Vi vill också öka forskningen såvitt gäller organiska bränslen i övrigt som kan ersätta oljan, vilken vi vet också har sina nackdelar i den mån vi är tvingade att utnyttja den. Vi vill ha ökad forskning rörande energiproduktionen vad gäller nya bränslesystem, och vi vill ha ökad forskning när det gäller vindenergi, geotermisk energi och övriga energiformer. Jag har nämnt dessa olika områden, där vi önskar ökad satsning på forskning, därför att forskningen på många områden har varit svältfödd Många forskare framhåller att det med känd teknik skulle kunna åstadkommas goda resultat på dessa områden, om forskarna bara kunde få tillräckliga resurser. Det är det vi vill ge dem. Här har tidigare i debatten givits exempel på forskningsuppgifter av olika slag, varför jag inte skall ta kammarens tid i anspråk för att ytterligare exemplifiera dem. Med den föreslagna satsningen på en övergång till kontinuerliga energikällor i kombination med de energisparåtgärder som centern föreslagit är vi helt övertygade om att kunna klara vår framtida energiförsörjning, och vi slipper då också de risker som en satsning på kärnkraften innebär. Det innebär också, fru talman, att vi kan, från vår generation till våra efterkommande, lämna ett samhälle som inte är sämre än det vi själva har fått ta emot. Fru talman! Jag ber slutligen att få yrka bifall till alla de reservationer som fogats till näringsutskottets betänkande nr 30 där mitt namn finns med.
Fru talman! Beträffande säkerheten, som herr Petersson i Ronneby har byggt en del av sitt anförande på, vill jag framhålla att skillnaden mellan de fem reaktorer som centern är med på och de tretton i fråga om avfallet endast är mängden men inte arten. Det är samma sorts avfall från de fem som det blir från de tretton reaktorerna. Endast mängden skiljer. Jag har en uppgift, som jag inte kan kontrollera här och nu, om att mängden avfall enligt utbyggnadsprogrammet skulle vara 190 m” högaktivt glaskapslat avfall 1985. Om man i stället går in för centerns program med fem reaktorer, skulle mängden avfall kanske utgöra fem trettondelar av denna siffra. Jag vet inte om avfallsmängden är proportionell mot antalet reaktorer, men vi kan anta det. I så fall har vi 73 m” högaktivt glaskapslat avfall 1985. Vad är nu skillnaden, herr Petersson? Det är bara en skillnad i mängd men samma sorts avfall. Risken är till sin typ densamma.
Fru talman! Herr Wååg säger att det endast är en skillnad i mängd. Det är naturligtvis riktigt. Men det är också en skillnad i färdriktning. Här är det fråga om vilken väg vi slår in på och vilken avfallsmängd vi kommer att få i framtiden. Avfallsmängden är inte proportionell mot antalet reaktorer, eftersom de först byggda reaktorerna har mindre effekt än de senare. Detta är också en fråga om hur vi skall utforma vår miljö framöver. Ju större mängder avfall vi får, desto svårare blir det att hålla avfallet under kontroll.

Fru talman! Jag skulle vilja beröra två helt olika områden med anledning av näringsutskottets betänkande nr 30. I bägge fallen förutsätter jag att den långsiktiga utbyggnad som föreslås av utskottets majoritet kommer att ligga till grund för riksdagens beslut. Säkerhetsproblemen är av avgörande betydelse för vårt agerande när det gäller kärnkraften. Över huvud taget har debatten om kärnkraft i alltför hög grad koncentrerats till en fråga om kärnkraftens vara eller icke vara. Frågan om dess utnyttjande borde i betydligt högre grad ha kopplats till de säkerhetsfrågor som är förknippade med denna hantering. AKA-utredningen har i sin lägesrapport framfört att ingenting tyder på att inte säkerhetsproblemen i samband med det högaktiva avfallet skall komma att lösas. Personligen anser jag att det självfallet är en förutsättning för den fortsatta utbyggnaden. Kvar står emellertid att problemen ännu inte är lösta. Många frågor kan ställas, vilka måste besvaras för att underlaget för kommande debatter i den här frågan skall ökas. Kan bränslet ligga kvar och bevaras under lång tid i utbränt skick? — Det är en fråga som herr Wijkman ställde här i dag. Hur skall i så fall en sådan förvaring ske? Kan man vänta med upparbetning till efter fem år och då skilja ut uran, plutonium och klyvningsprodukter och genast solidifiera avfallet? Eller skall upparbetning ske relativt tidigt, t.ex. efter ett år? Vad skall ske med avfallet från de nya kärnkraftsaggregat om vilka inga överenskommelser om upparbetning föreligger? Kommer avtalet om upparbetning utanför Sveriges gränser, vad gäller nu beslutade kärnkraftsreaktorer, att förlängas? Kommer i framtiden varje land att självt få svara för sin avfallshantering, och är i så fall Sverige rustat därför? — De senare frågorna har AKA-utredningen haft i uppgift att söka besvara. Men också nu befintliga kärnkraftsreaktorer förorsakar problem. Vilken verkningsgrad är förenlig med de säkerhetsnormer som måste upprätthållas? Hur skall vi göra med det läckage av bl.a. tritium som nyligen konstaterats? Fru talman! Frågorna är nästan oändligt många, och de måste besvaras, för vilket det behövs tillgång på högt kvalificerad expertis av olika slag. Många frågor har emellertid en klart politisk bakgrund i så måtto att det slutliga ansvaret alltid vilar på de politiska beslutsfattarna. De politiska partierna har också varit representerade i AKA-utredningen, ett förhållande som jag finner självklart. AKA-utredningen kommer emellertid ganska snart att slutföra sitt arbete, och hela ansvaret för säkerheten i samband med reaktordriften kommer att läggas på statens kärnkraftinspektion. Betydelsen av detta organ kommer ytterligare att öka genom att forskningsoch utvecklingsarbete som ligger på Kärnsäkforsk kommer att flyttas över till statens kärnkraftinspektion. Till denna institution koncentreras alltså både säkerhetsforskning och kontroll av säkerheten med allt vad detta innebär såväl när det gäller reaktorernas möjligheter att läcka ut radioaktivitet som hanteringen av det radioaktiva avfallet. Framtida beslut för att besvara de frågor som jag nyss ställde måste också fattas av statens kärnkraftinspektion. Över huvud taget kommer det att på kärnkraftinspektionen läggas uppgifter som är av enorm betydelse för hela vårt land. Det borde alltså vara självklart att politiker gjordes medansvariga när det gäller sådana beslut. I motionen 2039 har jag begärt att riksdagen måtte besluta att statens kärnkraftinspektion utökas med representanter för riksdagen. Näringsutskottet avstyrker motionen med hänvisning till att en nämnd finns knuten till statens kärnkraftinspektion. Men, fru talman, denna nämnd har tillsatts efter det att min motion väcktes och består av två parlamentariker, som utgör vad som kan kallas en safe-guard. Låt mig hoppas - och efter vad jag erfarit i dag är det troligt — att utskottets vidare skrivning, i vilken man förutsätter att regeringen överväger om det är lämpligt att parlamentariker även i övrigt får tillfälle att ta del av nämndens verksamhet, resulterar i ett positivt beslut. Motsatsen vore enligt min uppfattning ett åsidosättande av det ansvar som åvilar statens kärnkraftinspektion — och därvid syftar jag på det politiska ansvaret. Herr talman! Den andra fråga jag vill beröra gäller byggandet av en tredje reaktor i Barsebäck. Denna reaktor kommer — om den byggs - att bli den första vars kylvatten kommer att utnyttjas för uppvärmning: För denna uppvärmning planeras rörledningar från Barsebäck till berörda städer, i första hand Malmö och Lund men också Helsingborg och Landskrona. Utskottet vill understryka att vad som föreslås avseende en reaktor i Barsebäck uteslutande är en åtgärd av utredningskaraktär och att det givetvis skall ankomma på riksdagen att ta ställning till om en ytterligare utbyggnad i Barsebäck i en framtid skall infogas i kärnkraftsprogrammet. Mot den bakgrunden, fru talman, finner jag det märkligt att de kommuner som berörs av för varmvattendistributionen nödvändiga ledningar redan för flera månader sedan avlämnat yttrande över ett färdigt förslag till ledningsdragning. Från det bolag som kommer att svara för värmeöverföringen, Sydvärme, har kommunerna fått uppgiften att ledningarna kommer att dras ovan jord. Av kostnadsskäl avser man att inte gräva ner dem. Frånsett att man ställer sig frågande inför denna våldsamma aktivitet, som verkligen inte tyder på att frågan är av utredningskaraktär, ställer man sig också frågande inför hur ovanjordsdragning av dessa ledningar stämmer med riksdagens beslut om att bevara högproduktiv åkermark. Är det Skånes bönder som skall betala städernas uppvärmning? Ledningarna i fråga kommer att ha en diameter på mellan 70 cm och I m och fordrar en mycket bred zon, som icke kan användas för odling. De kommer enligt förslaget att i huvudsak dras parallellt med motorvägarna, vilkas 25 m breda säkerhetszon emellertid inte kan användas för ledningsdragningen. Detta innebär alltså att stora arealer av Sveriges bästa åkerjord kommer att tas i anspråk för annat än odling, i detta fall för ledningar för varmvattnet från Barsebäck. Naturvårdsverket har föreslagit nedgrävning av ledningarna. Skulle en ovanjordsdragning bli verklighet, sker detta med åsidosättande såväl av det riksdagsbeslut som jag hänvisade till nyss som av det långsiktiga ekonomiska värdet av den enskilde jordbrukarens åkermark. Fru talman! I och för sig skulle denna fråga inte ha berörts här. Erfarenheten visar emellertid att aktiviteter som de tidigare nämnda måste tas upp till diskussion på ett tidigt stadium, eftersom politikerna i annat fall ställs inför det faktum att förarbetet vid projekt av det här slaget framskridit så långt att förändringar ligger utanför det möjligas gräns. Jag kan bara erinra om Bolmenprojektet. Moderata samlingspartiet har tillstyrkt utnyttjande av värmen från en ny reaktor i Barsebäck. Men vi har inte tillstyrkt en ökad förstöring av skånsk åkerjord. Mot bakgrund av ärendets utredningskaraktär — jag citerar här utskottet, fru talman — har jag emellertid inga yrkanden att ställa.

Fru talman! En sak synes alla som deltagit i energidebatten ändå vara överens om: vi måste minska ökningstakten i energiförbrukningen och satsa betydligt mer än hittills på forskning för att finna nya energikällor. Det kommer nog också att ske, men även med en sådan ökad satsning blir det svårt för att inte säga omöjligt att hinna få fram nya möjligheter till energiskapande i den takt och i den mängd som den trots allt ökande förbrukningen kräver. Sveriges energiförsörjning måste därför under överskådlig tid baseras på en kombination av fossila bränslen och kärnkraft. Vattenkraftstillgångarna är i det närmaste tagna i bruk i den omfattning vår natur och miljö tillåter. Trots planerad utbyggnad av kärnkraften kommer vårt beroende av fossila bränslen fortfarande att vara mycket stort under mycket lång tid framöver. Detta gäller särskilt på uppvärmningsområdet. Oljans andel av den totala energiförbrukningen är ovanligt hög i vårt land. Dess andel är omkring 75 96. Även med planerad utbyggnad av kärnkraften kommer Sverige på ett decennium ej att väsentligt kunna minska beroendet av importerad olja. Jag har till industriministern ställt en interpellation där jag frågar honom vilka åtgärder han avser att vidta för att ur allmän energipolitisk synpunkt och som ett led i den aktiva oljepolitiken möjliggöra en närmare samverkan mellan statliga, kommunala och privata intressen och i övrigt skapa förutsättningar och framlägga konkreta förslag beträffande introduktion av naturgas i Sverige. Jag kommer längre fram — i natt någon gång vad jag förstår, fru talman — att få svar på den interpellationen. Endast några ord om den aktuella situationen i våra stadsgasverk. Trots höjda gastaxor kommer de svenska stadsgasverken till följd av höjda råvarupriser att under år 1975 gå med en beräknad förlust på sammanlagt 25 milj.kr. Kundbortfallet, huvudsakligen hyshållsabonnenter, är årligen mellan 5-10 96, varför förlusterna ökar. För Malmö beräknas förlusterna öka från 1,3 miljoner i år till 4,9 miljoner 1980. För att återställa förhållandena till läget före oljekrisen erfordras en sänkning av råvarupriset med 200 kr. per ton eller totalt 20 å 25 milj.kr. per år. Det är mot denna bakgrund som nu undersökningar pågår om nedläggning av de kvarvarande stadsgasverken i vårt land. Den vid nedläggning av gasverken bortfallande gasen måste ersättas med någonting annat: el, olja, fjärrvärme eller gasol, såvida vi inte nu inom en inte alltför avlägsen framtid har möjlighet att få naturgas till Sverige. Det är den situation som våra kvarvarande kommunala stadsgasverk befinner sig i. I en tid av allmänt stigande energikostnader och förmodligen knappare tillgång på fossila bränslen, kanske i första hand olja, är det viktigt att omvandlingen av råenergi, såsom produktion av el och värme, baseras på processer med så högt utnyttjande av bränslets energiinnehåll som möjligt. Därvid måste också möjligheterna att t.ex. använda alternativa bränslen tillvaratas.

värmemängd. Samtidigt som bränsleåtgången blir mindre förbättras också miljön. Förbättringen beror inte bara på den totalt minskade bränsleförbrukningen, utan också på att man i fjärrvärmefallet får värmeproduktionen koncentrerad till ett fåtal punkter där man kan installera effektiv rökgasrening och höga skorstenar. I vårt klimat synes en sådan energiförvandling vara riktig och naturlig. Tyvärr har den hittills icke använts i vårt land i den omfattning som en god energihushållning kräver, även om fjärrvärme byggts ut i flera av våra större kommuner under senare år. Tyvärr har frågan om en styrning av energiförsörjningen i sådan riktning kommit bort i energidebatten, som enligt min mening i alltför hög grad kommit att handla om kärnkraften. Jag skall längre fram återkomma till den senare frågan. Först några ord om samhällets ansvar för att en bättre hushållning med energin skall komma till stånd. Inte heller den frågan har blivit föremål för en mera ingående diskussion i den allmänna energidebatten. I sitt yttrande över energiutredningarna har emellertid Landsorganisationen tagit upp dessa frågor. Man framhåller bl.a. att en energiförsörjning som har betydande hushållningsinslag kräver en mer decentraliserad organisatorisk uppbyggnad. Många olika organ måste aktiveras och arbeta med hushållningsinsatser inom olika områden. LO anser att den framtida energiförsörjningen och de nödvändiga styrmedlen behöver utredas. Det torde bl.a. vara lämpligt att samhällets övergripande energiplanering sker i form av återkommande eller rullande riksplaner för hushållningen med våra energiresurser. Låt mig i detta sammanhang citera följande ur Landsorganisationens remissvar: . ”Ansvaret för energiproduktionen i landet åvilar naturligen industridepartementet. När det gäller oljeimporten kommer även handelsdepartementet med i bilden. LO anser att den planerade utvidgningen av oljeraffineringen bör ha statligt-kooperativt huvudmannaskap. Kärnkraftsproduktionen skall bedrivas av samhället. Den ökade inriktningen på hushållning med energi, som LO föreslår, medför att ökade uppgifter måste åvila även andra departement som bostadsdepartementet och kommunikationsdepartementet. En samordning mellan de olika departementen är nödvändig.” Jag delar personligen detta synsätt på de organisatoriska frågorna. Skall vi hushålla med energin — och det måste vi, bl.a. för att spara olja — så fordras det en samordning över hela fältet och en ökad samhällelig styrning. Det behöver emellertid inte betyda att elproduktionen, för att ta ett exempel, överförs i ett produktionsföretag för hela landet. Här finns en rad olika lösningar för att uppnå det åsyftade resultatet. Hittills har vi på energiområdet mer eller mindre fört en ren försörjningspolitik. Jag bortser då från den styrning av konsumtionen som prisoch taxepolitiken kan innebära. Sålunda har kraftföretagen i dag att svara för tillgång på el för abonnenterna inom sitt område antingen direkt eller genom distributionsföretag. Man har inte kunnat vägra eller styra konsumtionen annat än genom taxepolitiken. Vill man få till stånd en hushållning av ekonomiska eller andra skäl, blir givetvis uppgiften inte lika enkel. Jag kan inte i detta sammanhang närmare ingå på hela den problematiken. Låt mig emellertid slå fast att en stram hushållning inom energiområdet kräver att samhällets och näringslivets fortsatta utbyggnad sker under planmässighet. Det gäller givetvis såväl produktionssom distributionssidan inom elområdet, innefattande såväl vattenkraft och oljekraft som kärnkraft. En sådan styrning kräver ökat samhällsinflytande, men inte nödvändigtvis helstatligt ägande. Däremot anser jag i likhet med LO att organisationen av den framtida energiförsörjningen och de därför nödvändiga styrmedlen behöver närmare utredas, då även på elområdet. När det gäller distributionssidan sysslar som bekant den Lemneska utredningen med dessa frågor. Det kan inte anses tillfredsställande att de befogenheter till styrning som krävs överlåtes helt eller delvis till privatägda produktionseller distributionsföretag. Eldistributionen anses i dag i hög grad vara en kommunal angelägenhet, som bör ingå i kommunens Övriga service. I Malmö anser vi att det kommunala intresset inte bör stanna vid distributionen utan även bör omfatta produktionssidan. Ett skäl för kommunal elverksrörelse är att man anser det från rättvisesynpunkt vara riktigt med utjämnande taxor inom kommunen. Ofta är det emellertid från teknisk-ekonomisk synpunkt inte realistiskt att ordna eldistributionen efter kommungränserna. Företagen kan då i vissa fall bli orationella och alltför små. Det kan finnas olika lösningar när det gäller hur det kommunala och det lokala intresset skall få inflytande på elfrågorna. Jag skall inte i detta sammanhang närmare ingå härpå. Frågan är som bekant redan föremål för statsmakternas uppmärksamhet. Så till den motion som jag tillsammans med några skånska riksdagskolleger väckt om ett tredje aggregat i Barsebäcksverket för leverans av el och värme. Den anknyter väl till det resonemang jag fört om samhällelig styrning och hushållning med energiråvarorna. Som grundförutsättning för det s.k. Sydvärmeprojektet har antagits att Barsebäcksverkets tredje aggregat utrustas med en reaktor med ca 3000 MW termisk effekt. Utan värmeproduktion skulle turbinen ge en eleffekt av ca 1000 MW. Verkningsgraden blir då ca 33 26. Om man emellertid samtidigt producerar både el och värme erhålls ca 950 MW värme och ca 810 MW el. Utnyttjandet av reaktorns termiska effekt blir då betydligt högre eller ca 60 96 mot 33 96 i det förra fallet. Mer än 80 96 av den fjärrvärme som produceras skulle vid enbart elproduktion ha förts bort med kylvattnet. Oljebesparingen blir betydande. Den uppgår redan under perioden 1985-1990 till ca 500 000 ton per år, och år 2000 beräknas den uppgå till 600 000 ton per år. En minskning av oljeförbrukningen av den här omfattningen i detta tätbefolkade område har givetvis stor betydelse ur miljösynpunkt. Rökgasutsläppen reduceras avsevärt. För jordbruket innebär det att de jordförsurande svaveldioxidutsläppen minskas med ca 9 000 ton per år. Utsläpp av spillvärme från kärnkraftverket minskas med värmeproduktionen. Värdet av miljöförbättringarna i området kan i stort sett vara lika stort som värdet av oljebesparingen. Om projektet säger länsstyrelsen i Malmöhus län bl.a. följande: ”I samband med yttrande över närförläggningsutredningen och elenergiprognosutredningen under hösten 1974 uttalade länsstyrelsen som sin mening att värmeförsörjning baserad på fjärrvärme är att föredra framför andra system ur såväl energihushållningssom miljösynpunkt. Om värmeförsörjningen därjämte baseras på kärnkraftvärmeverk, erhålles ännu fördelaktigare lösningar. Länsstyrelsen pekade därför på möjligheterna att för värmeförsörjningen i länet utnyttja det planerade tredje aggregatet i Barsebäck för fjärrvärmeöverföring till Malmö-, Lund-, Helsingborgsoch Landskronaregionerna. Länsstyrelsen framhöll vidare att det med tanke på avstånden till dessa orter torde vara ekonomiskt fullt realistiskt att genomföra dessa projekt.” I vår motion 1883 framhåller vi bl.a. följande: ”En framtida rationell energihushållning i vårt land bör enligt samstämmiga bedömningar bl.a. bygga på att storstadsområdenas värmebehov tillgodoses genom fjärrvärme från kärnkraftvärmeverk. Det framstår därför som angeläget att sydvärmeprojektet realiseras inom ramen av kärnkraftprogrammet.

Utskottet anser att parallellt med projekteringen för en fortsatt utbyggnad av kärnkraftverket i Forsmark enligt propositionens förslag bör undersökas om det tekniskt, ekonomiskt och med hänsyn till säkerhet etc.

Som framhålls i motionen är det för det fortsatta planeringsoch projekteringsarbetet nödvändigt att de kommuner, myndigheter och företag som engagerat sig för detta projekt ekonomiskt och i sin planering känner tillräcklig säkerhet för dess förverkligande. Föreliggande förbrukningsprognoser visar att projektet behöver färdigställas under åren 1983-1985. Detta nödvändiggör att städernas fjärrvärmenät redan nu påbörjar an Fru Sundberg påstod att det förelåg ett färdigt förslag som bl.a. innebär att varmvattenledningarna skall placeras ovan jord. Eftersom jag råkar tillhöra lekmannasidan i den utredning som går under benämningen Sydvärme kan jag upplysa fru Sundberg om att på den punkten har utredningen inte tagit någon ställning. Det som har presenterats är en översiktsplan som gjorts av teknikerna och som nu kommer att föreläggas lekmännen vid ett sammanträde med Sydvärme den 9 juni. Från ansvarigt kommunalt håll är vi fullt medvetna om att det inte är möjligt att tänka sig att dessa ledningar i någon större utsträckning kan dras ovan jord. Men jag tror att fru Sundberg håller med mig om att det finns vissa områden där en sådan lösning kan tänkas. Dessa frågor måste detaljplaneras och utredas, och det är det arbetet som nu förestår. Jag vill upplysa fru Sundberg om att det är ett mycket kostsamt och mycket omfattande arbete innan man kan fastlägga en slutgiltig planering av detta mycket stora projekt. Jag vill också säga till kammarens ledamöter att det är att gå alldeles för långt att påstå att det föreligger något färdigt förslag. Det är en översiktsplanering, dvs. en första etapp i utredningsarbetet som gjorts för att orientera om projektets omfattning och om vissa tänkbara lösningar. Fru talman! Med det anförda har jag velat understryka angelägenheten av att minska ökningstakten i energiförbrukningen och att vi i vår energiomvandling använder oss av processer med ett så högt utnyttjande av bränslets innehåll som möjligt. En stram styrning inom energiområdet kräver att samhällets och näringslivets fortsatta utbyggnad sker under planmässighet. En sådan styrning kräver ökat samhällsinflytande, där kommunerna bör ha samma ansvar för energioch värmeförsörjningen som i dag gäller för bl.a. vatten och avlopp. Det ser jag som en målsättning för vår framtida energiförsörjning och energipolitik.
Fru talman! Det var med avsikt som jag tog upp frågan om varmvattenöverföringen från den tredje Barsebäcksreaktorn, med tanke på att herr Adamsson skulle tala efter mig här i kammaren. Låt mig nu förklara att jag helt och hållet delar herr Adamssons åsikter när det gäller utnyttjandet av spillvärme eller kylvattenvärme från en eventuell tredje reaktor. Dessutom var det glädjande att höra herr Adamsson säga att några planer på att lägga dessa ledningar ovan jord inte finns. Det är ett uttalande som bereder mig och säkert många andra nere i Skåne stor tillfredsställelse. Men, fru talman, jag talade inte om någon färdig plan utan enbart om det förvånande i att det över huvud taget görs en plan som går ut på remiss till berörda kommuner innan riksdagen på något sätt har tagit ställning i frågan. Det är från principiell synpunkt jag vill ta upp detta. När riksdagen tidigare har fattat beslut i sådana här frågor har förarbetet framskridit så långt att alternativa lösningar inte stått riksdagens beslutsfattare till buds. Av ekonomiska eller andra skäl har man tvingats ansluta sig till ett projekt som på grund av det långt gångna förarbetet är det enda ekonomiskt realistiska. Fru talman! Jag har med detta velat peka på värdet av att dessa frågor tas upp och diskuteras på ett tidigt stadium, innan Sydvärme, där herr Adamsson som lekmannarepresentant har ett stort inflytande, får möjlighet att fatta beslut som hindrar riksdagen att i framtiden fatta andra
Fru talman! Jag vet inte om det är en missuppfattning från fru Sundbergs sida när hon säger att jag har sagt att man inte kan tänkas lägga ledningarna ovan jord på några sträckor. Jag vill ha sagt att det på den punkten inte har fattats några beslut. Det får vi se i samband med projekteringen. Jag vill därmed inte kategoriskt ha sagt att ledningen på alla sträckor kommer att läggas under jord. Det finns vissa områden där det av rent tekniska skäl inte är möjligt — jag skall inte närmare gå in på det. Fru Sundberg vänder sig principiellt mot att kommunerna gjort denna översyn. Jag vill då säga att det helt enkelt hänger samman med att dessa fyra städer sedan början av 1950-talet haft ett ganska intimt samarbete när det gäller planering av fjärrvärmeförsörjning. Det är i samband med den fortsatta försörjningen med fjärrvärme i de här berörda städerna som detta projekt blivit aktuellt. Med åberopande av det yttrande som gjorts av länsstyrelsen kan jag hänvisa till att det har funnits intresse att finna en sådan lösning. Sedan kan man alltid diskutera var man skall börja — det är egentligen en diskussion om hönan och ägget, och den skall jag inte gå in på.
Fru talman! Utan att räkna mig till vare sig äggens eller hönsens skara anser jag det väsentligt att frågor som är av avgörande betydelse ur miljösynpunkt blir behandlade i riksdagen. Jag håller naturligtvis med herr Adamsson om att vi här inte kan göra något definitivt ställningstagande till frågan om ledningarna skall läggas under jord. Men jag fick av herr Adamssons uttalande uppfattningen att man i princip räknar med att följa naturvårdsverkets rekommendation att ledningarna i trakter med högvärdig åkerjord och där detta tekniskt är möjligt skall grävas ned. Med den upplysningen, fru talman. är jag för tillfället nöjd.
Fru talman! Jag vet inte om fru Sundberg och jag har några delade meningar. Ett av skälen till att den aktuella motionen väcktes — det är alltså ingen framställning från Sydkraft utan en motion av några riks dagskolleger och mig — var just att riksdagen skulle få tillfälle att diskutera även detta projekt.

Fru talman! Fru Sundberg intygade i sitt inlägg att hon var rädd om den skånska jorden. Jag vill bara göra den kommentaren att det har varit si och så med den moderata omtanken om den skånska åkerjorden när vi i tidigare skeden diskuterat regionplaner och Öresundsbroar i Skåne. Men det är bra att medvetandet om den skånska jordens värde växer. Nog om detta. Fru talman! Jag hade ursprungligen tänkt ta upp tre mytbildningar i kärnkraftsanhängarnas angrepp på centern. Den första myten jag hade tänkt behandla gäller påståendena om att vår linje skulle innebära ett hot mot sysselsättningen och en återgång till äldre produktionsformer. Trots att herr Bengtsson i Landskrona spann vidare på denna myt som trasats sönder och samman i den tidigare debatten här i dag, skall jag på grund av den sena timmen avstå från ytterligare kommentarer på denna punkt. Den andra myten jag ursprungligen tänkt ta upp är myten om att vår linje skulle innebära ett ökat oljeberoende och därmed en ökning av de miljörisker som oljeanvändningen medför. Inte heller på den punkten skall jag nu göra någon ytterligare utläggning. Även här har klart visats i den tidigare diskussionen att vår linje tvärtom innebär att vi får ökade resurser att ta itu med de miljörisker vi redan har utan att introducera nya. Sedan finns det en tredje myt i kärnkraftsanhängarnas angrepp på centern, och det är myten om att vi skulle stå isolerade i vår bedömning av säkerhetsriskerna. Den tredje myten skall jag behandla litet utförligare. Avgörande för centerns ståndpunktstagande har i hög grad varit bedömningen av kärnkraftens säkerhetsrisker. Vår ståndpunkt är grundad på det material som varit tillgängligt och på den erfarenhet som finns. På den här punkten har man kunnat notera att socialdemokrater och moderater, om än inte alla, blivit något mera försiktiga. Herr Svanberg, som jag såg i kammaren nyss, gick så långt tidigare i dag att han sade att det kan tänkas att centern har rätt. Men han gjorde det med den försåtliga vändningen att alla andra därmed skulle ha fel. Därmed har jag också antytt en av de argumentationslinjer som kärnkraftsanhängarna använder sig av mot centern. Man vill försöka ge sken av att alla som har studerat de här frågorna, att alla som har särskilda kunskaper på det här området skulle ha en annan uppfattning än centern, att centerns mening skulle vara originell i det avseendet att vi står isolerade. Så är det ju inte. Vad som tvärtom slagit mig under den tid jag försökt följa dessa frågor är att tveksamheten till kärnkraftsutbyggnaden ökat världen över. Runt om i världen håller man på att reducera sina kärnkraftsprogram, och på många håll har det vuxit fram ett mycket omfattande direkt motstånd mot kärnkraften. Och — det är värt att understryka — det är när upplysning börjat spridas, när man satt sig ned och verkligen försökt analysera problemen som motståndet börjat växa. När man från kärnkraftsanhängarna försöker framställa motståndarna som lättskrämda och obildade är man verkligen illa ute. Det är en grov förolämpning mot alla de människor som med olika utbildningsoch yrkesbakgrund studerat de här frågorna och kommit till den ståndpunkten att vidareutbyggnaden bör stoppas upp. Hur det är i vårt land är väl ganska klart. Allt tyder på att det finns en majoritet bland befolkningen mot en fortsatt utbyggnad. Någon sammanställning över motståndet världen över finns inte. Men det är alldeles uppenbart att motståndet växer. Det är även uppenbart att tveksamheten ökar också bland de grupper som har speciella insikter i de mera konkreta tekniska och teoretiska problem som är förbundna med kärnkraftstekniken. Någon sammanställning av denna nya tveksamhet bland de särskilt kvalificerade bedömarna finns inte heller. Över huvud taget har det varit en påtaglig brist i bakgrundsmaterialet att man i glättade broschyrer som östs över oss samlat argumenten för kärnkraftsutbyggnaden, medan man överlämnat åt enskilda organisationer och privatpersoner att samla argumenten mot. Men meddelandena om ökad tveksamhet droppar ideligen in i press och tidskrifter. De säkerhetsbedömningar som legat till grund för kärnkraftsutbyggnaden ifrågasätts ideligen, och experter står mot experter. Säkerhetskraven skärps, nya risker upptäcks vilket leder till nya säkerhetskrav och till att dessa i sin tur ifrågasätts. Ibland nås vi av meddelanden om mer organiserade och uppseendeväckande aktioner från vetenskapsmännens sida. Några exempel: I Frankrike har 400 forskare och tekniker undertecknat en uppmaning till allmänheten att motsätta sig kärnkraften. I Finland varnade för ett halvår sedan en rad kärnfysiker för de finska kärnkraftsplanerna. I Norge avrådde i april i år 31 forskare vid universitetet i Trondheim i ett brev till norska stortinget från planerna på kärnkraftverk. Dessa norska fysiker motiverade sin varning med att problemet med det radioaktiva avfallet inte är löst, att atomreaktorernas säkerhet är omstridd och att de långsiktiga biologiska verkningarna av konstlad radioaktivitet ännu inte är utredda. I början av april i år uppvaktade 40 framstående engelska forskare premiärminister Wilson med en protestskrivelse. De krävde att England stoppade alla planer på nya kärnkraftverk tills avfallsfrågan var löst. Så här säger de 40 forskarna bl.a. i sin motivering: "Vi är bekymrade över att elproduktionen vid kärnkraftverk oundvikligt är bunden till produktion av farligt radioaktivt material som kräver regelbunden övervakning. Trots 30 års forskning har man ännu inte på ett tillfredsställande sätt löst avfallsproblemen.” I Västtyskland finns ett växande motstånd. Detsamma gäller USA. I höstas tvingades myndigheterna i USA att stänga ca en tredjedel av de 52 kärnreaktorerna på grund av misstänkta sprickbildningar i kylsystemen. I samma veva avgick en av atomenergikommissionens säkerhetsexperter, Carl Hocevar, i protest mot att allmänheten inte informerats om atomkraftverkens potentiella risker.

Så kan man, fru talman, anföra varnande röster från när och fjärran. Exemplen skulle kunna mångfaldigas. Jag har anfört några för att ytterligare visa hur ihålig den myt är som socialdemokrater och moderater försöker bygga upp kring föreställningen att säkerhetsproblemen skulle vara lösta. Det är de inte. Gamla välkända säkerhetsproblem är inte lösta och nya dyker ständigt upp. Det finns de som menar att de knappast går att lösa. På den punkten vill jag inte uttala någon åsikt. I debatten tidigare i dag sade t.ex. herr Wijkman att teknikerna arbetar på att lösa problemen. Fattas bara annat! Men vore det inte bättre att vänta med utbyggnaden tills teknikerna har presenterat sina lösningar? Vad som för mig är alldeles uppenbart är att vi i dag har ett alltför oklart, ett alltför motstridigt och i vissa avseenden ett alltför föråldrat underlag för ett beslut om en långtgående satsning på kärnkraften. Det vägval som socialdemokrater och moderater i broderlig förening nu gör för svenska folket kan vi inom centern inte vara med och dela ansvaret för. Att statsministern i sin ynkliga dialektik vill försöka pådyvla oss ansvaret för den utbyggnad som socialdemokrater och moderater nu kommer att genomdriva är ju alldeles hårresande. Det försöket visar inte på någon större portion av politiskt mod. Vi inom centern kan självfallet inte hindra socialdemokrater och moderater att gå ihop om de 13 aggregaten. När ni nu gör det är det er sak, inte vår.

Fru talman! Inledningsvis vill jag uttala min beundran för det utomordentliga arbete som utskottets kansli och inte minst dess sekreterare utfört under den snart gångna vårsessionen, särskilt vid utarbetandet av det betänkande som riksdagen i dag behandlar. Debatten under de senaste åren och kanske inte minst under de senaste månaderna om hur vi i Sverige bör utforma vår energihushållning har präglats av en intensitet som troligen har få motstycken i vårt land. Brev som jag mottagit både från enskilda och från organisationer har i många avseenden styrkt detta. Den pågående debatten i tidningar, i organisationsliv och näringsliv har under en längre tid varit mycket intensiv. Ledamöterna i näringsutskottet har också fått ta del av många värdefulla synpunkter från företrädare för olika meningsriktningar i energifrågan. I stor utsträckning har det här varit fråga om för eller emot kärnkraften. Vi har fått lyssna till intressanta anföranden av experter från miljöoch energiområdet. Av dessa har en del varit starkt kritiska till utbyggnaden av kärnkraften, andra har kraftigt understrukit vikten av en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Alla som deltagit i utskottets sammanträden har visat ett mycket stort intresse för riksdagens ställningstagande i energifrågan. Men arbetet med energipropositionen har för mig än en gång bekräftat att energifrågan sannerligen inte bara är en angelägenhet för experter, berörda industribranscher och miljögrupper. Kanske har behandlingen av energipropositionen för mig mer än någonsin tidigare bekräftat att energifrågan, även i framtiden, måste engagera hela det svenska folket. Den svenska arbetarklassen bör mer än andra samhällsgrupper inse vilka värden som här står på spel.

Med den kommande energipolitiken skall vi söka uppnå våra grundläggande mål beträffande sysselsättning, ekonomisk tillväxt, bättre regional balans, trygghet, jämlikhet och en god miljö. Här finns det då anledning att erinra om att under de senaste åren har vi haft en ökning av energiförbrukningen på 4,5 96. Låt oss också komma ihåg att under de närmaste åren skall vi enligt regeringens förslag stanna vid en ökning av endast 2 96, dvs. nära 0,5 96 mindre än vad energiprognosutredningen ansett vara möjligt i bästa fall. Energikonsumtionen skall sedan minska så att vi år 1990 eller något senare skall nå fram till nolltillväxt. Centern har krävt en snabbare utveckling mot nolltillväxt, i genomsnitt I 96 per år. Folkpartiet har uttalat sig för 1,5 96 per år, alltså 0,5 96 mer. Utskottsmajoriteten har dock ansett att de etappmål och de långsiktiga mål för begränsning av energiför brukningen som ställs upp i propositionen är realistiska. Ett sådant ställningstagande beror självfallet inte minst på att vi i Sverige förbrukar mer olja per person än man gör i något annat land i världen. Till det kommer att vi lever i ett land som helt saknar oljetillgångar. I vart fall har vi gjort det hittills. Under en avsevärd tid kan vi räkna med att oljan kommer att spela en stor roll för vårt lands energiförsörjning. Det är samtidigt nödvändigt att oljan i allt högre grad kommer att ersättas av andra energikällor. Mot den bakgrunden har utskottsmajoriteten heller inte haft några svårigheter att ansluta sig till de slutsatser beträffande kärnkraftens utnyttjande och de riktlinjer för en begränsad utbyggnad av kärnkraften som har redovisats i propositionen 30. För att man i framtiden skall kunna garantera en säker produktion krävs ett starkt samhälleligt engagemang. Det är i ett sådant sammanhang man bör se förslaget om en eventuell fortsatt satsning i Ranstad i Skaraborgs län — i mitt hemlän. Genom en utbyggnad av uranverket skulle man kunna bidra till den svenska kraftförsörjningen och skapa förutsättningar för full sysselsättning. Men i dag rör det sig om undersökningar för att om några år söka förverkliga en sådan exploatering. Centerpartiet, som nu accepterar driften av fem kärnkraftsaggregat, avstyrker industriministerns förslag om ett anslag på 15 milj.kr. för ett fortsatt utvecklingsarbete vid uranverket i Ranstad. Jag vill än en gång understryka att det här är fråga om pengar till ett fortsatt utvecklingsarbete, alltså inget bindande beslut om utbyggnad av den nuvarande anläggningen. Utskottsmajoriteten delar industriministerns mening att mot bakgrund av de allmänna försörjningspolitiska övervägandena projekteringen av ett utbyggt Ranstad bör fortsätta. I början av detta år åtog sig LKAB uppdraget att leda de fortsatta utredningarna för att om möjligt klarlägga de tekniska och ekonomiska förutsättningarna att ur Ranstadsskiffern utvinna värdefulla mineraler, främst då uran, aluminium och nickel. Skiffern i Billingen innehåller således förutom uran även många andra för landet mycket värdefulla råvaror. Ur landets synpunkt skulle det därför vara värdefullt om de nu verksamma projektgrupperna i Ranstad kunde få fram teknik för utvinning av dessa för det svenska näringslivet så viktiga mineraler. I Billingen finns en av världens största fyndigheter av uranförande alunskiffer. Det gäller I miljon ton uran, av vilken kvantitet minst 300 000 ton beräknas vara utvinningsbara. Med den av projektgruppen beräknade brytningstakten skulle dessa tillgångar räcka i över 200 år. Enligt uppgifter lär bristen på uran ute i världen komma att under de närmaste åren höja priserna på uran. Det är därför självklart att från försörjningsmässig synpunkt uranfyndigheten i Billingen är en verklig riksangelägenhet.

För dessa, som nu är engagerade i Ranstad, och för de berörda kommunerna Skövde, Falköping och Skara skulle naturligtvis en kommande utbyggnad av uranverket få stor sysselsättningspolitisk betydelse. Det finns anledning att här komma ihåg att omkring 1 000 personer beräknas bli sysselsatta under anläggningstiden, minst fem år. En utbyggd uranproduktion skulle ge sysselsättning åt 800 personer, av vilka häflten beräknas vara kvinnor. Men en av de viktigaste frågorna i samband med uranutvinningen bör självfallet vara miljön. För alla skaraborgare liksom för många andra människor är Billingen en naturskön del av Skaraborgs län. Vi vet att en fortsatt utbyggnad i Ranstad måste innebära ingrepp i naturen, men vid ett personligt besök i Ranstad har personalen där för mig förklarat att det finns goda möjligheter att få miljöproblemen under kontroll. Hela frågan bör emellertid övervägas, och det bör klargöras huruvida det är möjligt att under de närmaste åren bygga ut urananläggningen i Ranstad. Det är mycket betydelsefullt att utskottsmajoriteten har ansett sig kunna stödja ett sådant ställningstagande. Fru talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande på alla punkter.

Fru talman! I det betänkande om energihushållningen som vi i dag behandlar ägnas ett inte oväsentligt utrymme åt energiförsörjningen på Gotland. Såsom vice ordförande i folkpartiets Gotlandskommitté känner jag ett behov av att helt kort få kommentera denna fråga. Anledningen härtill är närmast fyrpartimotionen 1621, som väcktes i början av året med krav på skyndsamma åtgärder för att lösa problemet med Gotlands energiförsörjning och där åstadkomma elpriser, som motsvarar dem som gäller inom större delen av landet i övrigt. Motionen har fått en, som vi brukar säga, välvillig behandling av utskottet. Men det är nu tyvärr så att denna välvilliga behandling i och för sig inte ger vare sig mer elkraft eller lägre priser. Det är nu verkligen på tiden att någonting sker i denna fråga och att det sker snabbt. Det kan inte vara rimligt att elabonnenterna på Gotland skall få betala 40-70 96 högre elpriser än vi andra gör. De totala merkostnaderna för Gotland ligger på ca 20 milj.kr. för innevarande år. Vad dessa merkostnader innebär, inte minst från regionalpolitisk synpunkt, kan belysas av följande exempel. En femtedel av nyssnämnda summa — dvs. ca 4 milj.kr. — är den merkostnad som belastar cementtillverkningen på Gotland jämfört med om denna tillverkning skulle ske på fastlandet någonstans utmed Götalandskusten. Vilken negativ betydelse det har för denna industri är lätt att förstå. Skulle cementindustrin byggas ut — vilket naturligtvis vore välkommet — får företaget med nuvarande principer räkna med en ytterligare betydande kostnadsökning genom den dyrare elkraft som nu gäller för Gotland. Exemplen kunde naturligtvis flerfaldigas, men detta kan räcka. Det säger sig självt att det är synnerligen angeläget att åtgärder vidtas för att rätta till situationen både för näringslivet och för den enskilda befolkningen på Gotland.

Men om inte åtgärder vidtas snart, kan skadeverkningarna bli mycket kännbara. Som motionärerna framhåller går det inte längre att skjuta ett avgörande på framtiden. Skyndsamma åtgärder måste nu sättas in. En utjämning av elpriserna mellan Gotland och övriga delar av landet måste snarast komma till stånd. En lösning som har diskuterats utan att ännu ha förverkligats är att lägga ut ytterligare en kabel mellan fastlandet och ön. Det finns naturligtvis också andra vägar att lösa problemet. En sådan väg är att staten övertar kraftverket på ön och därefter tillämpar Vattenfalls taxor för fastlandet även på Gotland. En annan väg är att staten genom ett nytt avtal med kraftbolaget tar på sig merkostnaderna för kraftförsörjningen till Gotland. Eftersom utskottet är enigt om att riksdagen skall ge regeringen till känna behovet av åtgärder i fråga om elförsörjningen och elpriserna på Gotland, har jag inget annat yrkande än utskottets.

Fru talman! Vid riksdagens början väckte jag tillsammans med Åke Wictorsson en motion med förslag om fortsatt utbyggnad av kärnkraftverket i Forsmark med ytterligare två aggregat. Det fanns vid det tillfället i januari en del riksdagskolleger som menade att vi kunde vänta med den motionen tills regeringen kommit med sin energiproposition. Vi borde invänta studiecirklarnas synpunkter i den här frågan, ansåg andra. Vi borde först lyssna på rörelsen och höra vad den hade för uppfattning. Min avsikt med motionen var att före den slutliga utformningen av propositionen komma med några synpunkter på energipolitiken. Inte därför att mina egna funderingar kring de här problemen kunde anses så betydelsefulla utan mera för att i viss mån uttolka hur människor i en bygd med pågående kärnkraftsbyggen ser på frågan. De anställdas oro för byggnadsarbetenas varaktighet och kommunens osäkerhet i fråga om planeringsåtgärder ansåg jag så viktiga att de borde framföras för att komma med i den slutliga bedömningen. De ekonomiska aspekterna för både anläggningsarbetarna och samhället i stort borde också vägas in. Tidigare här i dag har erinrats om energikrisen i slutet av 1973 och början av 1974, en kris som för de flesta kom helt oväntat och som i ett slag kom oss alla att inse att våra naturresurser inte är obegränsade. I blixtbelysning insåg vi också vårt stora beroende av oljeländerna för vår energiförsörjning. Visst har det väl tidigare funnits forskare och andra som uttalat ett varningens ord, och internationella konflikter och krig har fått återverkningar även på vår energiförsörjning. Inskränkningarna har dock varit av övergående art, och varningsropen har vi ganska snart glömt igen. Samtidigt har vårt energibehov ständigt ökat genom fortsatt industrialisering och vidareförädling, ändrade kostoch levnadsvanor och en högre standard. Nu skall det i sanningens namn framhållas att staten gjort stora satsningar på forskning och utveckling inom energiområdet, och flera utredningar har lagt fram sina resultat. Oljekrisen gav dock anledning till intensifierade ansträngningar i fråga om beredskap och försörjning. Vikten av ett energipolitiskt program underströks av den riksomfattande debatt som regeringen stimulerade till genom statsbidrag till studiecirklar i energifrågor. Jag hade själv tillfälle att under några veckor följa tre rådslagsgrupper i deras studium av energipolitiken. Vi diskuterade livligt under dessa studiekvällar vilket samhälle vi skulle ha för framtiden. Alla var vi överens om att det skulle vara möjligt att dra in på viss onödig energikonsumtion och att det på andra områden gick att spara något. En energisnålare produktion, mera kollektiv trafik, bättre isolerade hus etc. var några av de konkreta förslag som vi kom fram till. Trots besparingar ansåg vi dock att en dämpad ökning av energikonsumtionen var oundviklig. Detta med tanke på alla otillfredsställda behov som fortfarande finns i samhället. Många låginkomstfamiljer och ensamstående saknar mycket av den standard som de flesta andra kunnat uppnå. Tunga och ohälsosamma arbeten finns alltjämt. Kraven om arbete åt alla, kortare arbetstid och längre semester samt en bättre arbetsmiljö understryker bl.a. behovet av energi. Ingen i grupperna kunde på dessa grunder förorda ett lågenergisamhälle. Ett solidariskt samhälle med ökad välfärd för särskilt de eftersatta grupperna är den målsättning vi har haft för ögonen. En majoritet av deltagarna i de socialdemokratiska rådslagsgrupperna har ansett en ökning av energikonsumtionen nödvändig. Liknande resultat har andra studieförbund och partier uppvisat. Behovet av en ökad tillgång till energi måste alltså tillgodoses, låt vara med försiktighet. Det är främst politikernas uppgift att svara för detta, men formerna har diskuterats i studiegrupperna. Egentligen är det överraskande och även synd att debatten till en så övervägande del kommit att gälla för eller emot kärnkraft. De långsiktiga skadeverkningarna av de fossila bränslena på den omgivande luften och våra vattendrag har kommit i skymundan liksom problemen med en utbyggnad av vattenkraften. Nu är ju inte kärnkraft någon ny företeelse. Den har funnits i ett flertal länder under många år, och utbyggnader och nyanläggningar planeras runt om i världen. I vårt land fattades ju under stor enighet beslutet om de 11 reaktorerna. Alla beslut rörande Forsmarks kraftstation togs i min egen kommun Östhammar med samma stora enighet. Ingen vare sig i Forsmark eller i kommunen f. ö. uttalade - i varje fall offentligt — någon oro över att få ett kärnkraftverk inpå knutarna. Tvärtom ansåg man det bra med tanke på energibehovet och givetvis också för sysselsättningen i detta område. Sedan blossade kärnkraftsdebatten upp, och kärnkraftens motståndare har bombarderat massmedia och politiker med inlagor som fått något av domedagsstämning över sig. Inför alla dessa katastrofteorier är det inte så underligt om en och annan också i min kommun blivit något betänksam. Jag vill dock påstå att det är ett fåtal, och de har i så fall inspirerats av folk utifrån. T. o. m. centerpartiets representanter är fortfarande eniga med övriga partier om att kärnkraftsbygget i Forsmark är till fördel för kommunen. Nu skall naturligtvis inte säkerhetsriskerna med kärnkraften nonchaleras, men med tanke på de rigorösa säkerhetsbestämmelserna och det övervägande antal experter som givit lugnande försäkringar om kärnenergins tillförlitlighet har jag kommit till den slutsatsen att kärnkraften är något som vi vågar satsa på. Utan tvivel kan också genom fortsatt forskning och utveckling avfallshanteringen bli än säkrare. Det är inte enbart min hemorts närhet till Forsmark som gjort att jag förordat en försiktig utbyggnad av kärnkraften. Behovet av ökad energi gör det nödvändigt att åtminstone för de närmaste 15-20 åren ta kärnkraften i anspråk för att vi skall få erforderlig energi. ”Det behövs mer av både kärnkraft, olja och vattenkraft”, skrev den folkpartistiska Upsala Nya Tidning i en ledare sedan regeringen framlagt sin proposition. ”Två nya aggregat i Forsmark ger ungefär 10 miljarder kWh och lika mycket tänker man vinna genom nya oljeeldade kraftvärmeverk samt en måttlig utbyggnad av vattenkraften”, skrev UNT vidare. ”Bättre än så kan det knappast illustreras hur besvärligt vårt dilemma är på energiområdet. Här finns helt enkelt inget utrymme för svepande lösningar som utesluter det ena efter det andra och sedan fyller i med ljusblå framtidsdrömmar när hålen börjar gapa alltför stort. Det går inte att säga nej till både kärnkraft, ökat oljeberoende och skövlade Norrlandsälvar på en gång. Den ekvationen går inte ihop.” Så långt folkpartiets organ i Uppsala län. = Detta kan jag helt instämma i. Det gäller i synnerhet för politiska partier att samtidigt som man säger nej till vissa energikällor anvisa andra. Det räcker inte med utopiska förhoppningar om nya, ej färdigutforskade energimedel, när problemen står för dörren. Nu sammanfaller propositionen med vår motions förslag om uppförande av aggregat III och IV i Forsmark. Uppriktigt sagt var jag nog litet ängslig för att regeringen skulle skjuta på ställningstagandet till fortsatt utbyggnad av kärnkraften, och det var en av anledningarna till motionen. Både byggnadsfacket och kommunen behöver besked för att kunna planera på ett riktigt sätt. När man nu kommit fram till att vi behöver mer energi för att tillgodose behovet och att vi är tvungna att göra en försiktig utbyggnad av kärnenergin, så är det ur flera synpunkter riktigt att bygga ut vid redan etablerade kärnkraftslägen. Vid avvägningen mellan olika objekt har regeringen och även Vattenfall stannat för Forsmark. Jag tycker det är ett bra val, då Forsmark både ur naturvårdsoch bebyggelsesynpunkt har ett idealiskt läge. Sedan måste det vara nationalekonomiskt riktigt och fördelaktigt att utnyttja de stora investeringar som där gjorts och få ett bättre utbyte av de samlade resurserna. Det gäller vägar, vattensystem, hamnanläggning samt bostäder och fritidsanordningar som uppförts för de anställdas räkning. Aggregaten III och IV är tvillingreaktorer, och det skulle därför bli förhållandevis dyrare att bygga blott det ena. Nu får man i stället en harmonisk tidsföljd till fördel för de människor som är sysselsatta med byggnationerna. Jag har talat med arbetsledning, fackliga företrädare och kommunalmän. Samstämmigt säger de att ett beslut i riksdagen om tredje och fjärde reaktorn skulle hälsas med största tillfredsställelse. Den längre byggnadstiden gör att de nu ca 1 300 anställda på ett annat och tryggare sätt kan planera för sig och sina familjer, t.ex. genom att under denna tid bosätta sig i de intilliggande samhällena. Företaget kan göra mer för de anställdas arbetsmiljö och trivsel, och kommunen kan göra större insatser i fråga om bostadsbebyggelse och service. Byggnadsfacket får dessutom en jämn sysselsättning under längre tid, och hela nordöstra och norra Uppland får direkt eller indirekt en välkommen sysselsättningsinjektion. Nu tillstyrker näringsutskottet de av regeringen föreslagna riktlinjerna för energihushållning, vilket bl.a. innebär att energikonsumtionens ökning måste dämpas. Jag kan instämma i den målsättningen även om jag tvivlar på att det går att förverkliga den utan än kraftigare styrmedel. Elkonsumtionen under april jämfört med samma månad förra året inger inte precis några större förhoppningar i den vägen. Utskottets skrivning avseende den föreslagna kärnkraftsutbyggnaden kunde ha gjorts klarare, men jag tar fasta på att utskottet ansluter sig till de slutsatser beträffande kärnkraftens utnyttjande och de riktlinjer för en fortsatt, begränsad utbyggnad av kärnkraftverken som redovisas i propositionen. Därmed kan projekteringen av aggregaten III och IV i Forsmark i enlighet med propositionen och vår motion nr 621 påbörjas. Jag har ingenting emot att man samtidigt undersöker förutsättningarna för ytterligare ett aggregat i Barsebäck, avsett även för värmekraft. Det ser jag som en beredskapsåtgärd. Någon framställning härom föreligger dock inte, och ett eventuellt beslut om Barsebäck får tas senare. Beslutet i dag avser 13 aggregat, där de två nya reaktorerna placeras i Forsmark. En lång rad reservationer har fogats till utskottets betänkande. Jag har ingen anledning att närmare analysera dem. Det har andra talare gjort i dag. Jag bara konstaterar att centerpartiet, som vill öka energiförbrukningen med 1 96 årligen, tror att detta är möjligt utan användande av kärnkraft. I realiteten betyder reservationen 20 en nedskrotning av såväl de befintliga som de under uppförande varande kärnkraftsreaktorerna. Att en forskaroch expertkår skulle lämna sådana garantier för bemästrande av kärnkraftsproduktionens risker som skulle tillfredsställa centerpartiets långt gående krav finns det väl ingen som tror på. Det har inte lyckats i andra mindre kontroversiella frågor så varför skulle det vara möjligt nu? Det innebär stora kostnader att avveckla den pågående kärnkraftsutbyggnaden, och vilka konsekvenser skulle det inte få för sysselsättningen i t.ex. norra Uppland. Det skulle vara intressant att veta hur man har tänkt sig att finansiera detta, men att räkna med att få en redogörelse för det är väl att spänna förväntningarna alltför högt. Och hur skall man klara energibehovet? — Måhända genom ökad oljeimport eller ökad utbyggnad av vattenkraften? Frågetecknen kvarstår. Reservationen 21 av folkpartiet tarvar också slutligen en kommentar. Som vanligt när det gäller folkpartiet är den motsägelsefull. Man anser att ett mycket måttligt utnyttjande av kärnkraften inte skulle innebära några förödande risker för vår egen och kommande generationer. Trots detta vill man inte medge den försiktiga utbyggnad med två aggregat som föreslås i propositionen. Risken med kärnkraft går med andra ord vid gränsen 11 aggregat. Bygger man ett eller två till vid redan etablerade kärnkraftslägen, ja, då uppstår det plötsligt stora faror. Jag ser ingen konsekvens i detta. Med hänvisning till det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till regeringens av näringsutskottet tillstyrkta energiprogram.

Herr talman! Under behandlingen i näringsutskottet av propositionen 30 och alla motionerna i samband med denna har jag flerfaldiga gånger förvånats över vissa ledamöters ställningstagande. Det gäller framför allt centerledamöternas agerande. Deras ställningstaganden - som de redovisas i reservationerna vid utskottsbetänkandet — kan inte vara grundade på sakargument. Vi har i näringsutskottet lyssnat på åtskilliga experter. Också i denna debatt har experter åberopats. Men nu är det väl ändå på det sättet att varje expert endast är expert inom sitt begränsade område. Därför måste det vara vår sak att i utskott och i kammaren väga samman och sedan ta ställning. Detta ställningstagande måste baseras på de förhållanden som vi i vårt land lever under f. n. Det måste baseras på egna tillgångar för vår energiförsörjning. Det måste baseras på vår aktuella energiförbrukning. Det måste sättas i samband med vår tekniskt utvecklade industri och människornas behov av och anspråk på sysselsättning, utkomst och standard. Det måste också kopplas samman med internationella förhållanden, som flera gånger påvisats i denna debatt, i utskottsbehandlingen och i den offentliga debatten utanför detta hus. Hela tiden är det dock, åtminstone i nuläget, fråga om att åstadkomma ett energitillskott, även om man begränsar ökningstakten till 2 96, som regeringen föreslår för tiden fram till 1985. Detta innebär under en tioårsperiod 25-30 96 i förhållande till nuläget. Centerpartiet vill i sina reservationer begränsa den årliga ökningstakten till I 96, men även denna ökningstakt betyder ju 10 å 15 96 ökning under tioårsperioden i förhållande till dagens förbrukning. Det är mot bakgrunden av det ofrånkomliga i detta energitillskott, som jag tycker att det är verklighetsfrämmande att säga nej till en fortsatt utbyggnad av kärnkraft i vårt land. Vi vet att den industriella utvecklingen kommer att kräva ett ökat energitillskott framför allt när det gäller elkonsumtion i form av mekanisk energi, alltså motordrivkraft. Detta behov måste tillgodoses, om vi inte skall minska vår produktion och produktiviteten inom denna. Minskar vi produktionen, är det väl samtidigt klart att den pågående välståndsutvecklingen bromsas upp och kurvan vrides nedåt. Tror någon att det går att få resonans för något sådant i någon folkgrupp? Vi vill dessutom eftersträva en ytterligare förädling av våra råvaror och därmed ökad sysselsättning. Då kommer efterfrågan på energi att växa, i första hand vad gäller elenergi. Alla utskottsledamöter måste vara klart medvetna om att alternativa energikällor i nuläget endast ger marginella effekter. Sol-, vindoch jordvärme och annat som kan tänkas kommer inte att ge mycket. Det vet alla utskottsledamöter. Det har också olika expertuttalanderi under utskottsbehandlingen gett klara belägg för.

De mindre och medelstora företagen är en betydande del av det svenska näringslivet. Dess betydelse som underleverantör till storindustrin och dess förmåga till utveckling, anpassning och snabb omställning har åtskilliga gånger omvittnats inför ledamöterna i den här kammaren, och jag håller med om detta. Men även denna sektor av näringslivet kräver ökat energitillskott, främst då i form av ökad mekanisk energi, vilket kräver elkonsumtion. Centerpartiet har här i riksdagen också många gånger gjort sig till förespråkare för dessa företagstyper. Därför är det mer än märkligt att representanter för centerpartiet agerar i dessa energifrågor som man gjort i motioner, i utskottsbetänkandet och i den här debatten. Man ställer sig helt på den sida som i nuläget avvisar en tillräcklig ökningstakt för vår energiförsörjning. Talesmannen här i dag för centerpartigruppen i utskottet, herr Sjönell, har ambition att känna till och kunna näringspolitik.

Jag skulle vilja fråga herr Sjönell som direktör i Svensk Industriförening hur han för sina medlemmar kan förklara och försvara centerpartiets energipolitik, innebärande nej till fler än fem kärnkraftsreaktorer. Denna ställning gör det omöjligt att hålla den enprocentiga ökningstakt som centerpartiet i partimotionen 2030 säger sig acceptera fram till 1985. Det måste nämligen rent logiskt finnas något annat att sätta i stället. Jag vill fråga vad detta skall vara. En ökad användning av olja säger ju också centerpartireservationen nej till, och de alternativa energikällorna kan ju inte tänkas få någon betydelse under den kommande tioårsperioden. Per-Olof Lindholm, Arvid Johansson och alla andra som herr Sjönell har i sitt småföretagarförbund vill säkert för sina företag vara säkrade en energiförsörjning för rimligt pris även fram till 1985. Det är de inte genom centergruppens ställningstagande. Jag skulle också vilja fråga: Vad säger centerpartiets företagarråd? — Det lär ju finnas ett sådant. Har herr Sjönell frågat detta råd i en för medlemmarna så väsentlig fråga? Jag tror inte de har kunnat säga ja till minskad elkraftsförsörjning fram till 1985. I sådana råd brukar man ju placera praktiskt arbetande människor med sinne för realiteter. Jag är övertygad om att de inte accepterar centergruppens ståndpunktstagande. Det skulle vara intressant att få veta om de tillfrågats och vad de i så fall har svarat. När jag säger att centergruppen inte klarar energiförsörjningen — och då främst elkraftsförsörjningens ökningstakt fram till 1985 — så grundar jag detta på att ökningstakten blir ungefär vad som förutsättes i propositionen, alltså 6 96 per år. Av detta kräver industrin hälften eller 3 96 per år. Jag anser att det inte kan klaras utan kärnkraft. Centerpartisterna i näringsutskottet säger nej till utbyggnad av mer än de fem reaktorer som nu är i gång. De ansluter sig t.o.m. till motion nr 1624 genom att yrka bifall till dess punkt 1, som innebär ”en lag om förbud att driva och tillverka kärnkraftverk samt komponenter till kärnkraftverk”. Sammanfattningsvis vill jag säga att under utskottsbehandlingen har alla som velat ta sakskäl måst övertygas om att den satsning till energiförsörjning som föreslås i proposition nr 30 är väl avvägd i förhållande till näringsliv och enskilda människor. Den ger möjligheter till en utveckling av energisamhället. Den ger en tryggad + låt vara begränsad —- ökningstakt i energiförbrukningen. Förslaget är trovärdigt, vilket man inte kan säga om åtskilliga av de motioner som utskottet haft att behandla och som resulterat i reservationer. Med det anförda ansluter jag mig till dem som tidigare har yrkat bifall till utskottets hemställan på alla punkter.